frågor såväl av principiell och konkret natur som av inrikes och utrikespolitisk art. Jag skall heller inte dölja att det är mycket svåra frågor, där man t.o.m. inom de olika partierna kan ha olika uppfattningar om lämpliga lösningar. Utgångspunkten för propositionen 57, som utskottet behandlat, är att produktionen av textilier och skor i Sverige nu nått en så låg nivå att en fortsatt nedgång skulle innebära icke acceptabla risker för vår försörjning i en kris eller krigstid. Detta i sin tur skulle eventuellt kunna äventyra våra utrikespolitiska målsättningar. Jag vill till en början hålla mig till dessa frågeställningar och inte diskutera de berörda industriernas problem från företagens lönsamhetssynpunkt osv. Under årens lopp har flera utredningar gjorts rörande försörjningsberedskapen under krig. På nu ifrågavarande område är standardverket den utredning som avslutades 1972. I såväl denna utredning som andra analyser har man utgått från att man skall från beredskapssynpunkt räkna med en avspärrning på ett, två och tre år. I realiteten är det den längre tidsperioden som blivit avgörande för de krav man ställt på beredskapen från försörjningssynpunkt. Det sägs att generalstaberna alltid planerar för ett krig av närmast föregående typ. Detta har ofta visat sig vanskligt och ibland katastrofalt för ifrågavarande land. När det gäller beredskapsplaneringen är läget allvarligare. Vi har i vårt land aldrig haft att brottas med en treårig avspärrning. Under det senaste stora kriget, alltså andra världskriget, var Sverige i realiteten aldrig under någon betydande tidsperiod avspärrat från handel med alla sidor. Vi hade visserligen begränsade möjligheter - inte minst på grund av tonnagesvårigheter — att importera varor västerifrån, men sådana kom under hela kriget. Och då skall man betänka att vår situation var speciellt ogynnsam. En av de stridande parterna behärskade hela Centraleuropa samt vår utförselväg väster ut — Danmark, Norge och havet där emellan. Icke desto mindre kunde vi driva fram överenskommelser om handel i denna riktning. Skälet härtill var naturligtvis att Sverige inte var helt utan handelspolitiska trumfkort när det gällde att söka träffa avtal med de stridande parterna. Vad framtiden beträffar vet vi självfallet ganska litet. Man kan uttrycka en förhoppning om att vårt läge kommer att bli mindre utsatt från ekonomisk synpunkt för den händelse ett krig åter skulle bryta ut. Under alla förhållanden är det svårt att tänka sig att vi skulle råka ut för något som ännu aldrig har inträffat, nämligen en avspärrning av mer eller mindre total natur på intill tre år. Även om kalkyler för behovet under en så lång avspärrning kan ha sitt intresse tror jag att det i framtiden blir nödvändigt att basera politiken på något mindre pessimistiska alternativ. Skall man t.ex. gå ned till ett antagande om en ettårig avspärrning kan man nog för den stora majoriteten av produkter säga, att - även om avspärrningen blir total — behövs ingen planering av den mycket genomgående typ som vi nu diskuterar beträffande kläder och skor. Självfallet är läget annorlunda beträffande mycket volymkrävande produkter som t.ex. olja. En minskning av ambitionsgraden i dessa frågor är så mycket mer önskvärd som vi ännu bara befinner oss i början av den analys som vederbörande försörjningsmyndighet företar beträffande planeringen för avspärrning. I ett tekniskt alltmer komplicerat samhälle är det allt fler produkter som blir centrala för att över huvud taget produktionen — och samhällslivet i sin helhet — skall kunna fungera. Det är också klart att inget land — och i all synnerhet inte ett litet land som Sverige — självt skall kunna tillverka alla sådana hel och halvfabrikat. Det blir inte i fredstid lönande. Några kan vi tillverka och måste då även exportera för att få lönsamhet, andra måste vi importera. Det är troligt att fortsatta undersökningar skulle visa att vi för att klara en treårig avspärrning skulle vara tvungna att ha i gång, eller sätta i gång, en produktion av specialartiklar som skulle överstiga alla rimliga gränser. Och vi måste ha klart för oss att kostnaderna härför kommer att drabba medborgarna och deras levnadsstandard under alla år fram till det läge då möjligen en sådan kritisk situation uppstår. Jag tror — för att sammanfatta detta resonemang — att vi i framtiden tvingas att något inskränka våra ambitioner på dessa områden och i första hand inrikta oss på en viss lagerhållning. Jag vill i detta sammanhang med några ord beröra den s.k. trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken. Det sägs att vår trovärdighet skulle minska om utlandet såg att vi inte var i stånd att åtminstone på papperet uthärda en längre avspärrningsperiod. Då skulle ekonomiska påtryckningar från den ena sidan kunna hos den andra parten skapa oro, som i sin tur skulle kunna föranleda åtgärder mot Sverige. När det gäller vår rent civila försörjning tror jag farhågorna är högst överdrivna. I vad gäller den rent militära apparaten är det givet att en uppbyggnad av reserver och en speciell produktionskapacitet i viss utsträckning måste äga rum och att redan från denna synpunkt en svensk försvarsindustri är av stor betydelse, i rak motsats till en del populära idéer som f.n. grasserar på vänsterhåll. Det finns emellertid många olika sätt att i krigstid öva påtryckningar på Sverige om en stormakt så önskar, och jag tror det vore ett allvarligt felperspektiv att inbilla sig att beredskapssynpunkterna skulle vara de allvarligaste i detta sammanhang. I majoritetens utlåtande framhåller man att vår neutralitetspolitik inte är förhandlingsbar och att det måste vara vi själva som bestämmer vad denna kräver. I åtskilliga avseenden är denna ståndpunkt självklart riktig och behöver inte diskuteras. Det måste uteslutande vara vi själva som bestämmer — för att uttrycka det allmänt — hur många kanoner, krigsfartyg, brigader osv. vi vill och orkar finansiera. Men problemet är betydligt mer komplicerat. Det finns ett stort antal frågor, där utlandets bedömningar blir en väsentlig del av neutralitetspolitiken. Jag skall självfallet inte gå in på de rent militära aspekterna. Kanske kan man dock säga att vår neutralitetspolitik har två ben men att vi liksom maraboun bara står på ett ben i sänder. Å ena sidan talar sålunda regeringen om att det endast är vi själva som bestämmer vilka åtgärder neutralitetspolitiken kräver. I andra sammanhang talar man om att vår neutralitetspolitik skall te sig trovärdig. Denna sista tankegång är ju då helt förknippad med hur omvärlden uppfattar den och vad den anser om den politik vi för. Jag tror att detta måste vara en viktig del av neutralitetspolitiken. Jag vill i det sammanhanget än en gång föra in trovärdighetsbegreppet i ett mera speciellt avseende. Om vi hävdar att vissa handelspolitiska åtgärder, som i det här fallet, skulle vara nödvändiga uteslutande av beredskapsskäl, så är det önskvärt, ja kanske nödvändigt, att omvärlden också uppfattar dem så — att man där blir övertygad om att vi handlar bona fide. Det är sålunda inte alls att ge avkall på vår neutralitetspolitik eller något liknande utan endast att uppträda på ett förtroendefullt sätt mot omvärlden, av vilken vi ju på många sätt är beroende. Vi samarbetar ekonomiskt med ett flertal organisationer såsom GATT, OECD, EFTA och EG. Alla dessa organisationer strävar mot en bättre ekonomisk utveckling och borttagande av skrankor i det internationella handelsutbytet. De är mycket restriktiva när det gäller kvantitativa begränsningar av medlemsstaternas import och inskränker dem i allmänhet till akuta betalningsbalanssvårigheter eller när man i undantagsfall kan göra troligt att säkerhetspolitiska skäl föreligger. I de konventioner eller avtal som vi undertecknat med berörda organisationer finns sålunda utrymme för importbegränsningar dels av säkerhetspolitisk natur, dels med hänsyn till ekonomiska svårigheter av kortare eller längre varaktighet. Nu har regeringen under åberopande av vår självständiga rätt att bedöma säkerhetspolitikens krav deklarerat att de handelspolitiska restriktioner som vidtagits skett i enlighet med de klausuler som berörda avtal innehåller rörande säkerhetsfrågor. Och man har, som handelsminister Lidbom framhöll i denna kammare i slutet av november, sagt att dessa åtgärder är av så stor betydelse för vår försörjning att ”de måste genomföras oavsett risken för motåtgärder”. Under den diskussion som följde på detta yttrande i kammaren kritiserade handelsministern herr Ullsten för att använda kategoriska och onyanserade yttranden. Jag har svårt att tänka mig något mer odiplomatiskt och onyanserat yttrande än herr Lidboms nyss citerade uttalande. Även om det rör sig om från svensk — eller jag kanske skall säga regeringens —- synpunkt nödvändiga åtgärder på beredskapens område och man således bör använda sig av de paragrafer i våra avtal som syftar på sådana, är det väl ändå en helt naturlig och självklar sak att man i förväg — och jag vill ännu en gång understryka orden i förväg — söker få förståelse hos sina avtalspartner för riktigheten av en sådan tolkning. Utvecklingen av denna fråga förefaller mig vara ett skolexempel på konsekvensen av hur det kan gå om man handlar på det sätt som nu skett. — Statsministern har nyligen givit ny livskraft åt ett svenskt ord, nämligen klantighet, Det är nog ett ord som även kan användas om regeringens handlande i detta sammanhang. Också andra länder kan brottas med beredskapsproblem. Men det gäller då att från svensk sida göra trovärdigt att våra problem som icke allierad stat, och kanske inte minst det förhållandet att vi står utanför EG:s handelspolitik, förtjänar speciell förståelse. Våra nyss berörda ambitioner beträffande treårig omfattande avspärrning är naturligtvis inte ägnade att underlätta en sådan förståelse. Inte heller det förhållandet att besluten genomförts på ett utomordentligt brådstörtat sätt är ett övertygande bevis för att det här rör sig om långsiktiga beredskapsplaner. Reaktionen har heller inte låtit vänta på sig. I uttalanden från såväl myndigheter som press t.ex. i EG-länderna — och även i andra länder —- har det med bestämdhet hävdats att vi endast sökt krypa bakom beredskapssynpunkter och i realiteten velat skydda vissa industrier från akuta svårigheter. Genom den olyckliga tidpunkten för beslutets offentliggörande — dagen före sammanträdet med EFTA:s ministerråd — hade ministerrådet en naturlig möjlighet att uttala sin starka kritik av de svenska åtgärderna och uppdra åt organisationens tjänstemän att framlägga förslag till eventuella åtgärder mot Sverige. Det var något förvånande att handelsministern i den av mig tidigare berörda diskussionen i kammaren häromdagen inte nämnde denna EFTA-reaktion när han ombads att ge en samlad bild av reaktionen på regeringens beslut. Vad som kan komma ut senare av EFTA:s överläggningar vet vi ännu inte. Det hade dessutom kanske varit på sin plats att för fullständighetens skull berätta att Malaysia redan före de nya restriktionerna mött en viss nedskärning av svensk import av gummiskor från Malaysia med att både klaga på diplomatisk väg och införa en allmän fördröjning av licenser för svensk export till Malaysia. Det visar också att man på sådant håll är känslig för sin export, eftersom ju dessa länder alltid brottas med svårigheter. Att däremot u-länderna i övrigt helt allmänt inte klagat på de svenska restriktionerna, som jag tror att statsminister Palme — eller möjligen handelsministern — belåtet konstaterat i kammaren, säger i sig ingenting. Dessa länder är inte utrustade för att spontant framföra diplomatiska protester förrän de råkar i akuta svårigheter. Från moderat håll har vi begärt att diskussioner av berörda typ nu - tyvärr i efterhand — bör tas upp. Denna fråga berörs i vår reservation nr 3 till betänkandet. Vad som gör det i så eminent grad känsligt och viktigt att övertyga omvärlden om den speciella karaktären av svenska åtgärder på förevarande områden är ju att vi f. n. genomgår en internationell ekonomisk kris där alla, eller nästan alla, länder brottas med betalningsbalansproblem. Det är därför naturligt att vad t.ex. EG fruktar kanske mer än de beslutade sanktionerna är att lusten att införa handelsrestriktioner skall sprida sig till andra länder och att detta inte skall kunna mötas genom en klar övertygelse om att våra restriktioner är av speciellt säkerhetspolitisk natur. Jag vill därefter övergå till att nämna en del om de åtgärder som är lämpliga, och framför allt mindre lämpliga, för att nå de beredskaps politiska målen. Utskottsmajoriteten hänvisar till handelsministerns proposition 1972:127 där denne konstaterat att försörjningsberedskapsutredningen i sitt betänkande år 1972 konstaterat att ”man inte får bortse från att åtgärder vid gränsen kan behöva övervägas som en sista utväg för att bevara en ur försörjningssynpunkt nödvändig produktionskapacitet inom landet”. Det är visserligen riktigt att en liten passus härom finns med på ett undanskymt ställe i 1972 års utredningsbetänkande, men det måste betecknas som en typisk brasklapp, och det är verkligen att ge en total felbild av utredningens resultat när man för fram endast denna synpunkt.

Nu har regeringen trots detta under åberopande av en kungörelse 1947 rörande allmänt importförbud infört importrestriktioner för skor samt licenstvång från den 1 januari, t. v. dock utan importbegränsning, för textilier. Handelsministern hävdade i den förut berörda debatten att de sakkunniga må ha haft vissa synpunkter, men att det i sista hand ändå var en politisk fråga och att denna politiska bedömning måste göras av regeringen. Det är verkligen att sätta sig på sina höga hästar. Givetvis finns det vissa frågor även i ett problemkomplex av denna natur som innebär en rent politisk bedömning. Men det är en beklaglig felsyn, om man tror att sakkunniga organ på detta område inte väger in alla de konsekvenser, fördelar som nackdelar, vilka följer av olika åtgärder. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att låta förre handelsministern, herr Feldt, äta upp sina överlägsna uttalanden beträffande handelspolitiska restriktioner.

Jag rekommenderar herr Åsling att studera den motionen. Hotet är närmare än vad han tror.” Det var nog alldeles riktigt talat. Enligt Ibsen höll inte en sanning i mer än 20 år. Men för den socialdemokratiska regeringen har sanningen i handelspolitiken en livslängd av endast omkring åtta månader. Den som i likhet med mig på nära håll fått insyn i de konsekvenser handelsrestriktionerna 1947 och åren därefter hade både internationellt och på den svenska marknaden tycker sig här kunna se ett hemskt spöke åter glida över scenen. Särskilt textilkvoteringen innebar och måste innebära speciella problem. Det rör sig om hundratals eller kanske tusentals importörer. Dessa skall då tilldelas importkvoter i något slags relation till tidigare import. År 1947 var detta problem speciellt absurt, eftersom man strax innan hade befunnit sig i mycket speciella krigsförhållanden och importkvoterna fick baseras på importen 1936-1938, alltså i medeltal tio år innan importregleringen genomfördes. Nu kan man självfallet använda sig av färskare data. Inte desto mindre låser man handeln och ger tidigare importörer en stor fördel. Man måste ändå hitta på ett system enligt vilket även nya importörer skall få släppas in. Men vilka grunder skall man då gå efter? Systemet är också ägnat att klavbinda importen till tidigare affärsförbindelser som existerat. Nu är det visserligen sant att handelsministern t. v. avser att alla ansökningar om licens på textilområdet skall beviljas. Förhoppningen är synbarligen att genom det administrativa krånglet en viss importinskränkning skall komma till stånd. Det är vad man brukar kalla för icke-tariffära handelshinder. Man har motiverat licenstvånget dels med att man då kan få en bättre överblick över importen, dels med att man vill ha det som beredskap för den händelse verklig nedskärning genom licenstvånget senare skulle införas. Det är klart att ett licenstvång från importsynpunkt kan ha ett visst värde. Licenserna måste begäras en viss tid före importtillfället, och man får sålunda på ett ganska tidigt stadium inblick i importutvecklingen. Men självfallet ger också vår tullstatistik lika god insikt i hur importen utvecklas för alla varuslag, även om denna statistik kommer några månader senare. Man skulle möjligen ha kunnat överväga att acceptera ett sådant licenssystem i och för sig om syftet endast varit av informationskaraktär — och om systemet varit av tillfällig karaktär. Sedan propositionen framlades har emellertid kommerskollegium, som skall handha verksamheten, redovisat att den redan enligt nuvarande planer under ett och ett halvt år skulle komma att kosta över 6 milj.kr. och att man redan i utgångsläget måste rekrytera ett femtiotal tjänstemän. Detta är en alltför hög kostnad för att få denna tidigare information. Ännu viktigare är väl att det är svårt att tänka sig att man inte senare kommer att utnyttja licensregistreringen för framtida nedskärning genom dessa handelspolitiska åtgärder vid importen. Under hänvisning till dessa synpunkter kan jag inte acceptera införande av importlicenstvång av den allmänna natur som föreslagits — och dessutom inte över huvud taget importlicensiering för skor, som redan har genomförts. Detta framgår av reservationerna 1 och 2. Jag skall i övrigt inte gå in i detalj på de olika frågor där moderata samlingspartiet — i flera fall tillsammans med de andra borgerliga partierna eller något av dem — tagit avstånd från regeringspropositionen. Vi har godkänt flera åtgärder som jag för min personliga del ställer mig tveksam till. Men det gäller ju ändå att kompromissa sig fram till lösningar för att bibehålla en beklädnadsindustri av viss storlek. Vi hart.ex. föreslagit att man skall ha noggrannare kontroll av dumping, som lär förekomma från vissa länder, där man alltså exporterar varor till Sverige till priser som ligger under halvfabrikatpriserna eller kanske t.o.m. under råvarupriserna. En viss begränsning och en viss försiktighet kan i sådana sammanhang kanske åstadkommas, särskilt när det gäller stora partier som plötsligt kastas in i Sverige sedan de inte har kommit in i något annat land. I många avseenden har vi också accepterat regeringens förslag. Men vår allmänna inställning är att det inte är genom handelspolitiska restriktioner som vi kan lösa dessa problem, utan det måste ske på hemmamarknaden, i den mån så över huvud taget kan ske. Vad den handelspolitiska avspärrningen beträffar vet vi ju redan i dag att vi från EG:s sida drabbats av svårigheter beträffande vår pappersexport just av det skälet att importrestriktioner upplevs som speciellt irriterande. Ingenting säger, särskilt om man sätter i kraft verkliga importrestriktioner beträffande textilier, att inte även den textilexport vi nu ändå har kommer att drabbas av utländska bannstrålar. Genom dessa restriktioner riskerar vi således, som vi redan har sett, att pappersexporten hotas. Det är kanske i dagens situation inte så allvarligt med hänsyn till det dåliga läget för pappersexport över huvud taget, men läget kan svänga. Dessutom hotas andra exportindustrier, inkl. textilindustrin, av exportsvårigheter. Det är alltså svårt att överblicka alla de konsekvenser som kan följa av handelspolitiska åtgärder. Det är också något förvånande att statsministern tydligen inte har någon känsla för problemställningarna beträffande handelspolitiska restriktioner resp. åtgärder som man vidtar på hemmaplan. I förra veckan deltog han i en interpellationsdebatt rörande den nya ekonomiska §ärldsordningen. Han löjliggjorde sig då över att fru af Ugglas kritiserade just importlicenstanken och sade sig föredra stöd i andra former till de berörda industrierna. Herr Palme förklarade att resultatet ju ändå i så fall skulle bli detsamma, nämligen att man begränsade möjligheterna för andra länder — det var speciellt fråga om u-länderna — att exportera till Sverige. Detta kan vara riktigt, men det finns ju andra, viktigare aspekter på olika åtgärder av den natur jag här har berört. Det är således inte alls likgiltigt om man kan behålla en beklädnadsindustri på villkor av den ena eller den andra arten. Somliga är farliga, andra är mindre farliga, och därför är det ytterst befogat att på nytt tänka över problemet. Vad som i detta sammanhang speciellt diskuterades var som sagt verkan för u-ländernas del av de svenska importrestriktionerna. Det har sagts att sådana restriktioner särskilt skulle drabba just u-länderna. Helt allmänt måste man självfallet hävda att det icke är acceptabelt om en uppblomstrande industri i något u-land hindras från att avsätta vad som är möjligt på den svenska marknaden med det argumentet att arbetslönerna är lägre i u-länderna. Men det är naturligtvis inte säkert att just i detta fall u-länderna kommer att drabbas av speciella svårigheter för sin export. Det är möjligt — och det får noga övervägas — att om man verkligen skulle tillgripa dessa kvantitativa restriktioner u-länderna kommer att ha möjlighet att hålla eller öka sin andel i den svenska importen. Men det är en fråga som ingalunda är besvarad genom det resonemang som hittills har förts av regeringen. Jag nöjer mig med det sagda, herr talman, och ber att få yrka bifall till de reservationer vid utskottsbetänkandet där moderata samlingspartiets ledamöter står antecknade.

Herr talman! I alla länder är beklädnads och skoindustrierna nyckelindustrier av den enkla och mycket naturliga anledningen att de i stor utsträckning svarar för det absolut nödvändigaste av livets nödtorft. Det är också industrier som i en rad länder har uppvisat mycket tvära och ibland mycket hastiga kastningar. Vi i vårt land har kanske den bästa illustrationen till det sistnämnda. Framför allt tekoindustrierna, beklädnads och trikåindustrierna, uppvisade strax efter kriget — ja delvis under krigets slutår — en blomstring som närmast var av drivhuskaraktär. Det uppkom en rad produktionsföretag i den här branschen som man redan då kunde förutse skulle ha mycket små möjligheter att överleva när konkurrensbetingelser och annat blev mera normala. Sedan har vi upplevt tekokris efter tekokris. Ibland har beteckningarna varit överdrivna, ibland har de varit helt korrekta. En sak är fullständigt klar: Om vårt land skall ha några möjligheter att på ett förtroendeingivande sätt försvara sin neutralitet måste vi inte bara ha mat — vi måste också ha kläder och skor. Detta är bakgrunden till hela det åtgärdspaket som föreslås av regeringen och som vi från centerpartiet i princip och i stor utsträckning har tillstyrkt och vill vara med om att genomföra. Det är alldeles klart — som många gånger har framhållits — att tilltron till vår neutralitetspolitik bygger i stor, ja, nästan i största utsträckning på vår förmåga att trygga folkförsörjningen. Herr Siegbahn talade här rätt mycket om trovärdigheten i neutralitetspolitiken och hur omvärlden ser på oss, och det är härvidlag alldeles uppenbart att om vi inte kan trygga vår folkförsörjning, så finns det heller ingen som kan ha någon som helst tilltro till vår förmåga att försvara neutraliteten. Men det hänger också på vår vilja och förmåga att självständigt och utan sidoblickar suveränt avgöra vad detta vaktslående om neutraliteten ur försörjningsberedskapssynpunkt kräver och vad neutraliteten över huvud taget kräver. Jag vill mycket kraftigt understryka att detta är en mycket väsentlig synpunkt för oss i centern. Regeringens förslag är ett led i arbetet att trygga folkförsörjningen i kris eller krigslägen. Det är så vi i centern har sett det också, och det är därför som vi har slutit upp på denna linje. Det gäller helt enkelt ett mycket viktigt led i vår beredskapsplanering. Jag tycker också att man genast skall konstatera, att det inte kan vara någon som helst diskussion om vår rätt att vidta sådana här åtgärder.

Det är alldeles uppenbart att den bestämmelsen i avtalet har tillkommit främst på svenskt initiativ och som ett svenskt krav, så att vi fick möjligheter att hävda vår beredskapsplanering och därmed även vår neutralitet. Dessutom är det intressant att riksdagen så sent som för ett par år sedan, nämligen 1972, behandlade frågan om gränsskydd som ett medel att främja försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet. Den frågan behandlades av försörjningsberedskapsutredningen, som avgav sitt betänkande 1972. Utredningen konstaterade där att man inte fick bortse från ”att åtgärder vid gränsen kan behöva övervägas som en sista utväg för att bevara en från försörjningsberedskapssynpunkt nödvändig produktionskapacitet inom landet”. Jag tycker att detta i ett nötskal ger hela situationen. Det uttalandet hade också dåvarande handelsministern med i sin proposition, som riksdagen lämnade utan erinran. Riksdagen har alltså tagit principiell ståndpunkt i den mycket viktiga frågan om gränsskyddet och vilka åtgärder vid gränsen som kan behöva övervägas för att bevara en från försörjningsberedskapssynpunkt nödvändig produktionskapacitet. Riksdagen har godkänt principen att man kan göra så. Jag tycker att det egentligen inte behöver tilläggas så mycket mer —- Om man inte kräver att riksdagen skall upphäva ett principbeslut ganska snart efter det att beslutet fattats.

Centern stöder alltså på de viktigaste punkterna den bedömning av situationen som det aktuella åtgärdsprogrammet innehåller. Men på ett par punkter — och en av dem är av mycket väsentlig betydelse — har vi ett avvikande synsätt, som jag här vill kommentera litet närmare. Vi i centern anser att den allra väsentligaste målsättningen för de nä ringspolitiska insatserna, i första hand på tekoområdet men även när det gäller skobranschen, måste vara att avvärja en nedgång i sysselsättningen. Om man har den målsättningen klar för sig och lyckas genomföra den i praktiken når man två väsentliga mål. För det första hindrar man att ett par regioner i det här landet — särskilt en bygd; jag tänker på Sjuhäradsbygden där folket sedan gammalt är känt för arbetsamhet och energi — utarmas på grund av arbetslöshet. I vårt parti kan vi aldrig någonsin godta att sådant sker. Min partikollega herr Persson i Heden kommer att närmare utveckla den saken ur regionalsynpunkt. För det andra når man, genom att upprätthålla och hävda sysselsättningen, det mål som är aktuellt för dagens åtgärder, nämligen att värna om beredskapsstyrkan och i sista hand möjligheterna för oss att skapa förtroende för och trovärdighet kring vår neutralitet. Har man inte en industri som har en tillräcklig sysselsättningsgrad för att kunna upprätthålla en något så när kontinuerlig produktion är det fullkomligt meningslöst att tala om beredskapssynpunkter. Då kommer man snart i det läge som skobranschen är så hotande nära, nämligen att man inte har någon bransch att värna om.

Om man lyckas med detta dröjer det inte särskilt länge förrän vi har fullständigt raserat grunden för och även motivet för och möjligheterna att genomföra de åtgärder som vi diskuterar i dag. Det kommer inte att finnas någon tekobransch kvar längre. Det är för mig fullkomligt obegripligt hur man kan tro att man skall kunna överföra resurser från en bransch, som redan i dag är utomordentligt hårt ansträngd och där både de anställda och företagaren kämpar för överlevnaden, till andra produktionsgrenar och samtidigt tro att man skall stärka den branschen! Herr talman! Utskottsmajoriteten gör nästan som i den gamla katekesen när man tar ställning till detta departementschefens uttalande. I katekesen står det: ”Vad är det?” Det är verkligen anledning att ställa den frågan, och det gör också utskottsmajoriteten. I betänkandet sägs det då att genom att — som det så fint heter — diversifiera produktionen inom teko skall man öka dess överlevnadsmöjligheter. Möjligen kan det ske i den företagsekonomiska teorin. I ett strikt akademiskt resonemang kan man tro på en sådan sak, men i den kalla verkligheten är det helt annorlunda. Där har man inte råd att börja splittra sina krafter på att försöka med den mödosamma vägen att ta upp en annan produktion och börja analysera andra marknader. Man har all anledning —- och man är piskad till det — att koncentrera sig på det man kan och som man har erfarenheter och kunskaper av, nämligen tekoproduktion. Det är en förflugen idé — och vi avstyrker den mycket bestämt — att man skall överföra resurser till andra produktionsgrenar. Vi har också krävt offentlig upphandling för att stärka beklädnadsindustrin ur regionalpolitiska aspekter. Om det säger utskottsmajoriteten att man i stort sett bekräftar riktigheten i vår inställning och att sådana här åtgärder kan tänkas vara nödvändiga. Man anför dock — och det har vi full förståelse för — att det kanske inte är så enkelt att genomföra det på grund av vårt lands internationella åtaganden. Det kan vara besvärligt att satsa för ensidigt på en viss region. Då får man sanktioner eller i varje fall reaktioner utifrån. Men vi har, herr talman, bara begärt ett program från regeringen på den här punkten. Då måste regeringen, innan det programmet kan utarbetas, undersöka vilka möjligheter som kan finnas att komma runt de svårigheter som de internationella förpliktelserna medför just i detta sammanhang. Vi har också föreslagit statliga räntefria lån på 70 miljoner för lageruppbyggnad. Bakgrunden till det förslaget är helt enkelt beredskapsskäl som framförts av överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som liksom statens industriverk har tillstyrkt förslaget. Eller rättare sagt: Överstyrelsen har kommit med förslaget och statens industriverk har tillstyrkt det. Vi tycker att det är en rimlig åtgärd, som kanske inte får så fantastiskt stora effekter men dock en väsentlig psykologisk effekt: Man får möjlighet till lageruppbyggnad inte minst för beredskapsändamål. Och man får möjlighet att bättre överleva dagens krissituation och med friska krafter bygga upp sin konkurrensförmåga längre fram. Departementschefen går inte närmare in på varför han avstyrker överstyrelsens förslag, som industriverket velat vara med om och som vi framfört i vår motion. Han bara säger att han inte vill vara med om det. Det hade varit önskvärt och lämpligt att han närmare motiverat detta ställningstagande. När det gäller produktionsstöd till skofabrikation kan jag förstå synpunkten att de föreslagna 50 miljonerna inte räcker till, men nu talar jag om det tekostöd på 70 miljoner som vi vill införa och som departementschefen avstyrkt utan någon motivering. Vi anser det angeläget att detta stöd införs. Herr talman! Den genomgång som jag nu gjort avser de punkter som återfinnes i vår motion nr 63, där vi sagt att målsättningen för de näringspolitiska insatserna på beklädnadsområdet måste vara att avvärja en fortsatt nedgång i sysselsättningen. Det är för oss den huvudsakliga principiella punkten vid sidan av de beredskapsåtgärder som är nödvändiga att vidta i det här läget. Vi har också begärt att den offentliga upphandlingen skall kunna stödja beklädnadsindustrin, sedd ur de oerhört viktiga regionala sysselsättningspolitiska aspekterna. Vi har sagt att textilindustrin måste få de av överstyrelsen föreslagna räntefria lånen för lageruppbyggnaden. Vi har mycket starkt — jag understryker det än en gång — tagit avstånd från den konstiga idén att överföra resurserna till andra i det här krisläget. Alla tänkbara resurser måste finnas kvar på detta område för att beklädnadsindustrin skall ha en chans att överleva. Jag måste avslutningsvis med hänsyn till herr Siegbahns anförande något uppehålla mig vid moderaternas reservation nr 3. Herr Siegbahn = Nr 42 har i ett utförligt anförande närmare kommenterat och utvecklat vad Torsdagen den som sägs i reservationen. Kärnpunkten är helt enkelt, som det står i 11 december 1975 reservation nr 3, att det är ett naturligt komplement till kravet på att: —— de nu vidtagna importrestriktionerna skall upphävas att man här fastslår Försörjningsberedsom en principdeklaration vilken ordning som skall följas vid ett fall — skapen på bekläddå åtgärder till skydd för svensk industri aktualiseras av säkerhetspolitiska — nadsområdet m.m. skäl. Den principdeklaration som moderaterna i sin reservation nr 3 vill ha fastslagen är för vår del fullständigt oacceptabel. För mig är den närmast motbjudande. Den innebär nämligen, som det mycket riktigt står i reservationen, att vi skall fastslå en princip enligt vilken vi skall ta upp resonemang med internationella organisationer om åtgärder när vi kommer i en situation då vår beredskap kan tänkas bli mindre god, då vi måste vidta åtgärder för att klara vår försörjning. Det är inte bara fråga om den militära beredskapen utan i lika hög grad den civila beredskapen, försörjningsberedskapen. Då skall vi enligt moderaterna ta upp resonemang. Vi skall fråga representanterna för EG, EFTA och OECD hur de ser på de åtgärder som vi kan tänkas vidta för att hävda vår försörjning och, i sista stycket, vår neutralitet. Detta är, herr talman, fullständigt oacceptabelt, därför att vår beredskap —- som här har sagts i många sammanhang — inte är förhandlingsbar. Herr Siegbahn talar om trovärdigheten. Ja, det är den det gäller. Vårt land har jämte Schweiz och ett par andra länder deklarerat neutraliteten såsom en princip. Men ingen tror på vår förmåga att klara neutraliteten, om exempelvis våra soldater inte har tillgång till flygplan, kanoner m.m. utan endast utrustas med primitiva vapen. Precis lika litet trovärdighet får vi, om våra soldater och de som skall jobba bakom fronterna vid en avspärrning eller i en krigssituation saknar skor på fötterna eller har dåliga kläder. Ingen tror då att vårt land kan upphålla sin försörjning, beredskap och neutralitet.

Vi får inta en tuff attityd i detta avseende, när vi fastslår den principen. Jag har velat göra denna deklaration från centern, eftersom vi inte kan acceptera den ordning som föreslås i reservation 3; Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 6, 9, 10, och 11.
Herr talman! Jag tror att det förelåg något missförstånd från herr Sjönell. Han sade att jag hade talat ganska länge. Det kanske jag gjorde men tydligen inte tillräckligt länge. Om herr Sjönell hade hört på, hade han förstått min tanke.

Det är inte så enkelt som herr Sjönell tror, att vår neutralitet inte är förhandlingsbar och att vi kan göra vad vi vill. Ett sådant agerande kan få konsekvenser som försvårar vår neutralitetspolitik lika mycket som om man skulle förhandla. Antag att det blir restriktioner beträffande vår export eller beträffande leveranser av andra varor — herr Sjönell nämnde flygplan. För massvis av varor är vi beroende av samarbete med utlandet. Det är önskvärt att vi får ett rykte om oss att vi i den konkreta situationen och helt allmänt uppträder på ett korrekt sätt vid tolkning av avtal, så att inte på andra områden konsekvenser uppstår som kan försvåra vår säkerhetspolitik.
Herr talman! Herr Siegbahn och jag har tydligen helt olika syn på denna fråga och kanske även olika värderingar. Jag skall i denna replik fatta mig utomordentligt kort. Jag ansluter mig till texten i utskottsmajoritetens skrivning.

Herr talman! Det är precis sådana konsultationer jag menar. Vi ser i dag hur motiven för våra handelspolitiska åtgärder har misstänkliggjorts. Det hade därför varit utomordentligt värdefullt om konsultationer hade ägt rum innan åtgärderna vidtogs, innan de blev en överraskning för ett stort antal länder runt om i världen. Reservanterna vill inte gå längre. Herr Sjönell och jag står kanske egentligen på samma linje.
Herr talman! I så fall hade det varit angeläget att skriva reservationen betydligt mindre kategoriskt. Man skall väl ändå läsa reservationen så som den är skriven.

Herr talman! Jag skulle vilja anknyta där herr Sjönell slutade: Det är angeläget att den svenska armén har ordentligt på fötterna när den kommer ut i krig. Det sägs i Örebroområdet att skomakarna i Örebro och Kumla medverkade till skapandet av Nationernas förbund när de under första världskriget tillverkade så dåliga skor till tyska armén att den endast kunde marschera en mil och därmed förlorade kriget. Nog om detta. Vi är alla överens om att det skall finnas hyggliga försörjningsmöjligheter i ett avspärrningsläge. Men ändå vill jag ifrågasätta om importregleringar är rätta medicinen för att rädda den svenska beklädnadsindustrin. Regeringens beslut att införa globala importbegränsningar för skor och licenstvång på tekovaror, vilket senare kan leda till liknande restriktioner, har väckt irritation i utlandet och motåtgärder från våra handelspartner. Det är allmänt omvittnat att i de flesta industriländerna har beklädnadsindustrin länge varit ett sorgebarn. För många länder har också frestelsen legat nära att mildra strukturomvandlingen och skydda sig mot den internationella konkurrensen genom att hålla tillbaka importen. Men inte desto mindre har industriländerna varit angelägna om att få med även denna känsliga sektor i arbetet på världshandelns frigörelse. Som en följd därav fick vi 1973 det s.k. internationella multifiberavtalet, som fastslår de villkor under vilka importrestriktioner mot tekovaror får tilllämpas. Det avtalet utgör en kompromiss mellan u-länderna och i-länderna och tillgodoser i ganska stor utsträckning de exporterande u-ländernas intresse av att få tillgång till de rika ländernas marknader. Det finns ett särskilt organ, Textile Surveyor Body i Genéve, som granskar de olika avtalen. Från folkpartiets sida anser vi att regeringens förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet som behandlas i detta betänkande från näringsutskottet utgör en vändpunkt i svensk handelspolitik. Tidigare gick den svenska regeringen i täten när det gällde liberaliseringssträvanden inom handelns område. Vi har haft lägre tullskydd på tekovaror och skor än de flesta andra industriländer, och vi avvecklade importrestriktioner på dessa produkter snabbare än EG-länderna. Därför blev ju också den svenska marknaden speciellt intressant för utländska exportörer av tekovaror och skor. Det har förts otaliga diskussioner här i kammaren om olika åtgärder för att ge den svenska teko och skoindustrin stöd så att den kan överleva Riksdagen har också i olika omgångar beslutat om branschstödjande åtgärder för de här bägge industrigrenarna. Syftet har då varit att skapa en företags och produktionsstruktur som skulle göra de svenska varorna mera konkurrenskraftiga både i Sverige och utomlands. Vi har ju under ett par omgångar haft ett särskilt exportstöd för tekobranschen. Regeringen var optimistisk i våras och ville avveckla stödet, eftersom man ansåg att det inte behövdes längre. Från branschens sida och även från kommerskollegium ansågs det dock utomordentligt värdefullt, och där ville man bibehålla det. Framför allt är det ju viktigt att det finns någon kontinuitet i regeringens åtgärder. Man bör inte ha ett treårigt program, som sedan plötsligt rycks undan och därefter ersätts av ett ettårigt program. Det är rätt svårt att få personal på de olika byråerna som skall sköta detta och är insatta i problemen. Det behövs trots allt en inkörningsperiod. Nu blev det lotten som här i kammaren avgjorde frågan till förmån för ett fortsatt treårigt stöd. Vi har i vår motion utvecklat varför vi av principiella skäl går emot importbegränsningar och licenstvång för skor och tekoprodukter.

Framställningar har gjorts om utökning av personalsidan med ca 43 tjänster. Från folkpartihåll har vi också anslutit oss till vad kommerskollegium sagt — att man bör satsa på interna marknads och produktionsstödjande åtgärder. Enligt vår uppfattning hade det varit viktigare. Sveriges image som frihandelsland har vi förlorat en hel del av genom denna åtgärd. Statens positiva insatser bör inriktas på stödköp, lånemöjligheter, utbyggnad och förlängning av nuvarande branschprogram och liknande som finns med i propositionen. Dessa åtgärder ligger också i linje med vad kommerskollegium föreslagit. Statsrådet Lidbom har här i kammaren sagt att de svenska importbegränsande åtgärderna helt förestavats av säkerhetspolitiska skäl. Låt gå för det. Men borde inte regeringspropositionen också ha haft en plan för hur man skall skapa en livskraftig beklädnads och skoindustri som motsvarar den ekonomiska försvarsberedskapens krav? Under en följd av år har en fortlöpande uppföljning och kartläggning gjorts av skoindustrins problem. Statens industriverk har under några år följt skoindustrin, och i sin rapport 1974-06-24 redogör man ingående för problemen. Vi är nu nere i en produktion av 3,5 miljoner par läderskor, medan man räknar med att behöva tillverka 6-7 miljoner par läderskor här i landet. Men det finns ingenting i propositionen om hur man skall klara detta. Den importbegränsning av skor som föreslås skall beräknas med utgångspunkt i de senare årens genomsnittliga import. År 1972 importerade vi 11 miljoner par, 1973 8 och 1974 också 8 miljoner par. Genomsnittet blir 9 miljoner par läderskor, och så många skall vi få ta in. Det är alltså en ökning med 1 miljon par i förhållande till 1973 och 1974. Skoindustrins företrädare, som uppvaktade utskottet, ansåg självklart att det inte hade någon speciellt positiv inverkan på deras möjligheter att öka den egna volymen. Men vad man kan fråga sig är om regeringen anser att den låga produktion som vi nu har inom skoindustrin är tillräcklig. Vi vet ju att framtidstron inom branschen är mycket svag. Kvarvarande företag inom branschen är, med två undantag, små familjeföretag. Det är också att märka att både statliga, KF-ägda, bankägda och multinationella företag har dragit sig ur skotillverkningen. Därför har det varit mycket angeläget att få fram en plan för hur vi skall klara den egna försörjningen utan att tillgripa importbegränsningar. Det avgörande problemet — och det tyckte jag att finansministern klart redogjorde för i den ekonomiska debatten i går — är det höga kostnadsläget inom tekoindustrin. Jag vill tillägga även skoindustrin. Och det är något som vi får leva med. Vi har ju varit överens om — och det har understrukits inte minst från regeringshåll — att de industriföretag som inte kan klara lönestegringarna får lägga ned. Så har också följden blivit på teko och skosidan. Skoindustrin har ju fått ett branschstöd, men det är alldeles uppenbart att detta varit otillräckligt för att trygga försörjningsberedskapen inom det området. Vi har i vår motion föreslagit att industriverket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar tillsammans med försörjningsberedskapsutredningen får i uppdrag att lägga fram förslag om åtgärder för att långsiktigt trygga den nödvändiga produktionskapaciteten på skoområdet. Resultatet av arbetet bör kunna läggas fram för riksdagen under 1976. Det är mot bakgrund härav som vi föreslår ett produktionsbidrag på 10 kr. per skopar och att riksdagen för det ändamålet under innevarande budgetår beviljar ett anslag på 50 milj.kr. Det är väl också bedömningen inom skobranschen att det finns tillräckligt underlag för att man snabbt skall kunna komma fram till ett beslut om vilka åtgärder man behöver vidta för att klara en fortsatt hygglig svensk tillverkning av läderskor. Som jag påpekat tidigare är emellertid den primära anledningen till dagens uppmärksammade kris inom skoindustrin det höga kostnadsläget. De svenska skotillverkarna har inte möjlighet att konkurrera ens med våra grannländer. Ett par finska läderskor ligger ungefär 20 kr. under den svenska tillverkningskostnaden. Om man nu inte skall ta in italienska, spanska och portugisiska skor, som ligger mellan 30 och 40 kr. lägre i inköpspris. Folkpartiet står bakom några av reservationerna vid utskottets betänkande, nämligen 1, 2, 6, 7, 9, 10 och 11, vilka jag yrkar bifall till. Herr Sjönell har berört reservationen 6, som gäller problemet med de räntefria lånen för lageruppbyggnad inom tekoindustrin. Beträffande långsiktiga åtgärder med avseende på skoindustrin anser vi, som framgår av reservationen 10, att man snabbt bör få fram ett förslag, eftersom skobranschen har det exceptionellt besvärligt. Av rapporten från SIND framgår klart att skobranschen har mycket små möjligheter att överleva i nuvarande situation. Tyvärr måste jag vara så här pessimistisk, och anledningen till detta är att jag har haft kontakter dels med utredaren, dels med skobranschens företrädare.

Det är mot denna bakgrund som omedelbara åtgärder har aktualiserats. Näringsutskottet delar regeringens uppfattning att en i fred producerande beklädnadsindustri måste utgöra basen för vår försörjningsberedskap på detta område. Näringsutskottet konstaterar vidare, med anledning av motionerna, att det föreligger en bred enighet om vad samhällets åtgärder på försörjningsberedskapens område skall syfta till. Enighet råder också i betydande utsträckning om vilka medel som bör användas för att detta syfte skall uppnås. Motionerna som väckts med anledning av propositionen gäller delar av regeringens program men riktar sig inte mot detta i stort. I flera fall begärs ytterligare åtgärder utöver dem som föreslås i propositionen. Kritik mot programmet framförs huvudsakligen på en punkt, nämligen beträffande de handelspolitiska åtgärderna. I propositionen har lämnats en redogörelse för de handelspolitiska åtgärder regeringen har vidtagit eller planerar för att begränsa importen av teko och skovaror. Dessa åtgärder ligger inom regeringens kompetensområde och underställs inte riksdagen för godkännande.

Utskottets majoritet avstyrker yrkandena i motionerna och avvisar den kritik som riktats mot regeringens handelspolitiska åtgärder. Det är nödvändigt att här slå fast att den importbegränsning som regeringen beslutat om är föranledd helt av säkerhetspolitiska skäl och inte innebär något principiellt avsteg från den frihandelslinje som sedan länge är kännetecknande för svensk handelspolitik. Det är helt enkelt fråga om huruvida vi skall ha någon skoindustri i det här landet. När det gäller licenstvånget på tekovaror, som motionen 59 yrkat avslag på, vill jag bara säga att detta licenstvång skall ses som en beredskapsåtgärd som är avsedd att underlätta en begränsning av tekoimporten om en sådan skulle bli nödvändig, och att tekoimporten skall kunna övervakas på ett effektivare sätt än hittills. Utskottets majoritet har samma uppfattning, och jag yrkar alltså bifall till utskottets skrivning, innebärande avslag på reservationerna i denna del. Utskottsmajoriteten avvisar motionärernas förslag och vill betona att frågor som berör tolkningar av den svenska neutralitetspolitiken och de krav som denna medför inte är förhandlingsbara. Sverige skall inte behöva gå ut i Europa och fråga hur vi skall sköta neutralitetspolitiken. Det är vi själva suveräna att bedöma.

tionsstöd.

Ökade statliga, kommunala och landstingskommunala inköp av svensktillverkade beklädnadsvaror är, som jag tidigare nämnt, en av punkterna i det stödprogram som presenteras i propositionen. Flera motionsyrkanden går ut på att stöd åt beklädnadsindustrin skall ges genom ökad offentlig upphandling. Motionerna 61, 62 och 63 innehåller sådana yrkanden. Regeringens förslag innebär en kraftig satsning på ökad offentlig upphandling som ett medel att uppehålla produktionsnivån inom beklädnadsindustrin.

Däremot, säger man, kan det finnas anledning att myndigheterna beräknar vad en tilldelning av nya skor enligt motionärens förslag skulle innebära i ekonomiskt hänseende med beaktande även av de nuvarande kostnaderna för förrådshållning och reparationer. Försvarsutskottet understryker också betydelsen av långsiktiga lösningar. Näringsutskottet instämmer i vad försvarsutskottet sagt och anser inte att något särskilt uttalande om mera långsiktiga lösningar, som yrkas i motionen 58 av herr Carlstein, är erforderligt. Det kan tas för givet att regeringen sörjer för fortsatt planering under medverkan av berörda myndigheter. Vad jag här har sagt är också tillämpligt på yrkandet i motionen 59. Utskottets majoritet avstyrker således motionsyrkandena på denna punkt. Vad gäller yrkandet i motionen 60 om 10 milj.kr. till skor för uländerna står ett sådant förslag inte i överenstämmelse med principerna för svenskt varubistånd inom det internationella utvecklingssamarbetet, och utskottet avstyrker därför detta yrkande. När det sedan till sist, herr talman, gäller företags och branschfrämjande åtgärder har regeringen föreslagit att en förstärkning och förlängning av åtgärdsprogrammet för tekoindustrin måste övervägas. Det föreslås att inom ramen för en kraftig ökning av strukturstödet ökade insatser i första hand skall göras med inriktning på s.k. delbranschprojekt. Detta går ut på att engagera grupper av företag med gemensamt produktsortiment i ett långsiktigt planerings och omstruktureringsarbete, som skall leda fram till konkreta handlingsprogram för berörda företag. Som ett nytt inslag i strukturstödet, och för att mildra verkningarna av en eventuell tillbakagång för branscherna, bör ökade insatser även kunna avse ett planmässigt överförande av resurser från tekoproduktion till andra produktområden. Det skall ses som ett komplement till arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag vill i detta sammanhang säga att herr Sjönell kanske är litet för pessimistisk när det gäller just det nya inslaget i strukturstödet. I propositionen talas ingenting om att vi nu skall sätta i gång med att överföra resurser för detta ändamål, utan detta stöd syftar till att klara sysselsättningen. Det är meningen att produktionen inom tekoindustrin skall bibehållas — så har åtminstone jag uppfattat propositionens förslag — och den kan naturligtvis också ökas, men vi vet inte om det under dessa omständigheter behövs lika mycket folk i fortsättningen i tekoindustrin som nu. Tekniken förbättras, och det blir bättre maskiner. Jag har fattat det så, att det är i sådana lägen som detta strukturstöd skall kunna användas, och det skulle även kunna sättas in på andra områden inom branschen, så att säga. I ett annat yrkande föreslår motionärerna att riksdagen skall uttala att målsättningen för de näringspolitiska insatserna på beklädnadsområdet bör vara att avvärja fortsatt nedgång i sysselsättningen. Jag vill i det sammanhanget framhålla, att innebörden av det förslag som motionärerna kritiserar är att befintliga företag inom tekoindustrin skall få ökade möjligheter att överleva genom att stöd kan utgå för en vidgning av deras produktprogram. Det är fråga om en diversifiering inom tekoindustrins ram, inte om en minskning av sysselsättningen. F. ö. vill jag påpeka att förslagen i propositionen inte är sysselsättningspolitiskt motiverade, även om de i praktiken kommer att innebära att riskerna för en fortsatt nedgång av sysselsättningen i beklädnadsindustrin minskar — en positiv effekt, alltså. Utskottets majoritet anser det inte motiverat att riksdagen gör ett sådant uttalande som motionärerna begär och avstyrker därför motionsyrkandena i denna del.

Herr talman! Fru Hansson säger att det är helt av säkerhetspolitiska skäl som regeringen har infört licenstvånget för tekoprodukter och importbegränsningen för skor. Jag skall uppehålla mig litet grand vid skorna. Menar verkligen fru Hansson att man genom att öka importkapaciteten med en miljon par skor möjliggör för den svenska skoindustrin att bättre överleva? Fru Hansson säger ju att åtgärderna har enbart säkerhetspolitiska skäl och att frågan gäller om vi skall ha en skoindustri. Men såvitt jag kan förstå medför — det är rätt enkelt att räkna ut — den aktuella importvolymen, jämfört med genomsnittet av 1972, 1973 och 1974 års siffror, att man kan importera en miljon par läderskor mera. Vi i folkpartiet har ifrågasatt, varför i fridens namn man skall vända kinden till för att få en eller flera örfilar från EG och Rest-EFTA, när effekten blir + 0 för skoindustrin. Just detta är ett av de stora problemen. Licenstvånget för tekoprodukter har inte mött några alltför starka protester, men skoområdet är besvärligt. EG-kommissionen har hittilldags lyckats hålla tillbaka de protektionistiska tendenser som har dykt upp i vissa medlemsländer. Vi vet att Irland vill införa något liknande skydd, för där har man också problem med sin skoindustri. Jag har tidigare sagt att förslaget i den proposition som har lagts fram är något av kejsarens nya kläder när det gäller skoindustrin. Både från branschhåll och bland övriga som kan branschen anser man att det inte har något effekt. Problemet ligger ju, som jag också sagt förut, på kostnadssidan. Jag tycker att det finns ett bra underlag i de branschundersökningar som SIND har gjort. De visar i ett nötskal hela skobranschens problem. Men situationen blir inte bättre av de här importbegränsningarna.
Herr talman! Jag skall bara ta upp en liten punkt i fru Hanssons anförande. Om jag fattade henne rätt, påstod hon att i den motion som har mig som första namn, motion 1975/76:62, föreslås det att vi skall begära tillstånd av olika länder för att få införa restriktioner av beredskapsnatur. Därför vill jag läsa upp den passus hon syftar på: ”Det kan uppenbarligen råda delade meningar om i vilken mån skyddsåtgärderna för den svenska skoindustrin står i överensstämmelse med dessa regler. Regeringen hade därför bort, med vidhållande av den svenska regeringens rätt att slutligen själv bedöma vilka krav den svenska neutraliteten ställer, försöka nå enighet med EG i tolkningsfrågan. Detta är inte minst påkallat med hänsyn till den eljest föreliggande risken för motåtgärder från EG:s sida ägnade att på lång sikt skada inte blott vår ekonomi utan också vårt beredskapsläge.” Vi är alltså ute efter samma sak. Det gäller nämligen den risk vi kan löpa genom bristande samråd — att vi får hot mot både vår försörjning, våra exportmöjligheter och vår militära beredskap. Jag tror att vi har samma uppfattning på den här punkten.
Herr talman! Centern och regeringspartiet är överens på de flesta punkterna i detta åtgärdspaket, framför allt när det gäller den principiella bakgrunden till de insatser som skall göras. I fråga om de punkter där vi har avvikande meningar, som jag närmast kommenterade i mitt första inlägg, har nu fru Hansson anmält vad hon och utskottsmajoriteten har för invändningar. Den första invändningen gäller lageruppbyggnadsstödet på 70 milj.kr. Därvidlag gjorde sig fru Hansson skyldig till ett litet missförstånd, efter vad jag kan förstå. Hon sade att utskottsmajoriteten avvisar detta förslag av den anledningen att man inte vill vara med om prissubventioner. Nu är det, herr talman, i detta sammanhang inte fråga om prissubventioner på tekosidan. Här är det fråga om ett rent lageruppbyggnadsstöd på 70 milj.kr. Vid flera tillfällen när det varit konjunkturnedgång har regeringen via finansministern föreslagit olika former av lageruppbyggnad. Det har inte varit och är inte heller någon prissubvention. Det är något helt annat, det är att stödja motståndskraften i en lågkonjunktur. Däremot — och det är det som utskottsmajoriteten talar om — är produktionsstödet till skoindustrin en prissubvention. Det är den sammanblandningen som fru Hansson kanske gjorde sig skyldig till och som jag bara här ville rätta till. Vi i centern vidhåller fortfarande att de 70 miljonerna är nödvändiga av de skäl som jag anförde i mitt förra anförande. Jag upprepar att det är beklagligt att departementschefen inte lämnade någon motivering till att man just på tekosidan inte vill ge detta stöd på 70 milj.kr. Det finns inget motiv. Det sägs bara att departementschefen inte vill vara med om detta. Den kraftigaste kritiken från vår sida gäller, som jag sade, den märkliga idén att överföra resurser från en hårt trängd bransch till andra branscher i syfte, egendomligt nog, att få bättre sysselsättning — när man rycker undan resurser. Fru Hansson har det inte lätt när hon skall förklara detta, det medger jag. Hon säger att det inte är fråga om att man nu skall sätta i gång med att överföra resurser, utan det hela skall fortgå ungefär som vanligt. Om i framtiden rationaliseringen ökar i denna bransch, då blir det folk över och då kan det vara naturligt och riktigt med sådana åtgärder. Men, herr talman, det är nog ändå, om man läser vad departementschefen säger, meningen att alldeles på stubben sätta i gång med dessa åtgärder. Han säger ordagrant: ”För att mildra verkningarna av branschernas tillbakagång bör ökade insatser som ett nytt inslag i strukturstödet kunna avse även ett planmässigt överförande av resurser från tekoproduktion till andra produktområden.” Det är ingenting att missförstå. Avsikten är att man skall göra detta, och det är det vi vänder oss mot och inte kan godta. Slutligen vill jag påpeka att om rationaliseringarna ökar och man får folk över i branschen, är det ju en naturlig process att de gradvis utan tvång överförs till andra områden. Jag erinrar om att tekoindustrin år 1960 hade 95 000 anställda och i dag har under 45 000.

Inom skoindustrin bör man också få ett klart begrepp över vad man har att rätta sig efter. Om det råkar vara så - jag vet inte om herr Anderssons siffror är riktiga — att man får importera en miljon skor mer, så är det väl egentligen inte detta det gäller. Det är i stället fråga om att skoimportörerna skall veta hur mycket skor de får importera. Skofabrikanterna har då en klar överblick, och man vet hur man skall planera inom skoindustrin. Om det blir nödvändigt kan vi naturligtvis skärpa importbegränsningarna ytterligare. Till herr Siegbahn vill jag säga att när det gäller vår neutralitetspolitik måste man, som jag sade i mitt anförande, tolka herr Siegbahns uttalande på det sättet att vi skall gå till Bryssel, låt vara att vi skall ha överläggningar. Vi skulle alltså gå dit och fråga huruvida det kan vara riktigt att vi genomför en restriktion från neutralitetssynpunkt. Det finns ingen anledning att vi skall göra det. Men om det är som herr Siegbahn sade till herr Sjönell, att det är just konsultationer och överläggningar han är ute efter, så står det ju klart och tydligt i näringsutskottets betänkande att sådana sker regelmässigt inom ramen för våra internationella förpliktelser. Där är alltså herr Siegbahn tillgodosedd. Slutligen vill jag till herr Sjönell säga att om jag har blandat ihop begreppen när det gäller de 70 miljonerna ber jag om ursäkt för det.
Herr talman! Fru Hansson motiverar nu utskottsmajoritetens och propositionens förslag till importbegränsningar med att skoimportörer och fabrikanter skall veta hur man skall planera. Jag trodde att det i huvudsak var av beredskapsskäl som de här åtgärderna skulle vidtas. De siffror som jag har nämnt visar att det finns möjligheter till ökning. Det framgår av importstatistiken. Vi har en väldigt bra importstatistik i det här landet, så jag tycker inte det är speciellt nödvändigt med licensbyrån;, det har jag tidigare sagt. Men faktum kvarstår att man vet så mycket om skoindustrin i dag. Och i SIND:s rapport, som jag tidigare redovisat — fru Hansson är ju suppleant i industriverkets styrelse och kunde kanske ha tagit del av rapporten — står det på s. 11: ”Stödformerna är teoretiskt sett bra men kan inte utnyttjas av industrin p.g.a. dennas svaghet. Möjligheter för utomstående att kunna gå in i företagen med någon form av ägande och driftskapital efterlyses. En samordning av stödåtgärderna i form av det skosekretariat som beredskapsutredningen "Kläder och skor” föreslog, men som sedan avslogs i propositionen 127:1972 vore önskvärd. Nuvarande splittring på den statliga sidan verkar effektivitetshämmande och fördröjande samt förvirrande Detta säger alltså industriverkets branschutredning, som väl kan de här problemen. Kvar står i alla fall det faktum att importökningen blir 1 miljon par.

Herr talman! Sverige har i sin säkerhetspolitik sedan länge varit inriktat på att, om fred hotas, om möjligt stå utanför krig i omvärlden. Vi för en neutralitetspolitik. En förutsättning för neutralitetspolitiken är att vi har ett allsidigt försvar — ett totalförsvar. Ett sådant försvar drar stora kostnader, inte bara räknat i anslagsmedel utan också på många andra sätt. Värnplikten och civilförsvarsplikten medför ingrepp i den personliga friheten och tar tid från arbete eller studier då fredsutbildningen pågår. I all samhällsplanering måste vi se till att försvarsaspekterna inte glöms bort, och ibland måste vi välja lösningar som är dyrare än om vi kunde bortse från försvaret och säkerhetspolitiken. Nu finns det, som alla vet, de som hävdar att det militära försvarets betydelse överbetonas. Särskilt jämför man då med civilförsvaret och med det ekonomiska försvaret. Dessa kritiker kan t.ex. mena att vi politiker av bara farten ägnar huvudintresset åt det militära försvaret, trots att andra former av hot än de rent militära blir relativt sett mer och mer sannolika. Oljekrisen och vår sårbarhet inom olika delar av folkförsörjningen brukar tas upp vid sådana resonemang. Det kan ligga en hel del sanning i den kritiken. Visst kan det finnas svaga punkter i vårt totalförsvar, som ännu inte har blivit tillräckligt uppmärksammade. I dag behandlar vi regeringens förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet. Båda de utskott som har arbetat med frågan anser liksom regeringen att denna beredskap har direkt betydelse för vår neutralitetspolitik. Jag vill stryka under detta ytterligare. Liksom mat och bränsle hör kläder och skor till livets absoluta nödtorft i ett klimat som vårt. Om vi inte tryggar vår försörjning med dessa förnödenheter blir det svårt att få tilltro utomlands till vår förmåga att som neutrala uthärda även en hård avspärrning. Det är inte bara vår handelspolitik man följer utomlands. Vår säkerhetspolitiks akilleshälar är också kända. Försvarsutskottet har i sitt yttrande särskilt pekat på situationens allvar inom skosektorn. Vi har där en svag punkt i vårt totalförsvar som det sannerligen är på tiden att se upp med. År 1973 producerades inom Sverige läderskor, som motsvarade ett halvt par per invånare, alltså en sko per invånare. Av europeiska OECD-länder var det bara Turkiet som gjorde förhållandevis färre. I Norge tillverkades 0,8 par per invånare, i Danmark 0,9, i Finland 1,5, i Västtyskland 1,6, i Frankrike 1,7 och i Nederländerna 0,9. Genomsnittet i fråga om läderskor bland EG-länderna var 2,1 par per invånare. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar gjorde för några år sedan en gar derobsinventering, som visade att hemmens förråd av grova skor inte är särskilt goda. I ett beredskapsläge med avspärrning blir det genom förändringar i sysselsättning och samhällsfunktion fråga om ökat slitage på skor. Nå, men beredskapslagring av skor då, vore inte det bättre? Ett lager som motsvarar bara ett par skor per invånare beräknas kosta minst en halv miljard kronor i inköp. För lagerlokaler och förrådspersonal tillkommer stora kostnader. När man skall omsätta lagret uppstår nya kostnader och problem. BI. a. får man räkna med svårigheter för skohandel och skoimport när staten måste sälja ut delar av lagret —- förmodligen till realisationspris. Mot denna bakgrund häpnar man när man finner att vissa människor ifrågasätter motivet för regeringens förslag eller menar att de ansvariga ser för mörkt på läget för vår försörjningsberedskap på beklädnadsområdet. Här gäller det verkligen att inte fastna i den handelspolitiska snårskogen utan att även i en praktisk försörjningsfråga som denna hålla en fast kurs mot vårt säkerhetspolitiska mål. Vi behöver av beredskapsskäl ha en fredsproduktion av kläder och skor. Regeringens förslag är väl motiverade.

Herr talman! När jag satt och lyssnade på herr Siegbahns anförande undrade jag om han över huvud taget har tagit del av försvarsutskottets enhälliga yttrande, som är undertecknat av herr Siegbahns partivän, ordföranden i försvarsutskottet herr Per Petersson i Gäddvik. För den händelse herr Siegbahn inte gjort det skall jag be att få föredra några rader ur detta yttrande: ”Sveriges alliansfria utrikespolitik syftar till neutralitet i ett eventuellt krig i vår omvärld. För att denna säkerhetspolitik skall vara trovärdig och realistisk måste den genomföras med stöd av ett totalförsvar som är avpassat och uppbyggt för att värna vårt oberoende. Totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra. Det ekonomiska försvaret skall bidra till att trygga vår försörjning om Sverige på grund av krig eller avspärrning blir hänvisat till egna försörjningsresurser.” Detta har enhälligt uttalats av försvarsutskottet i det yttrande som är fogat som bilaga till det betänkande från näringsutskottet som vi nu behandlar. Om herr Siegbahn närmare studerar detta uttalande skall han finna att det inte går ihop med hans anförande. Hur är det med ”våra egna försörjningsresurser” i nuläget? Under en följd av år har tekoindustrin här i landet varit utsatt för en mördande konkurrens, speciellt från låglöneländer. Men dessutom har en viss dumpingimport från olika länder förekommit. Detta har medfört svåra sysselsättningsproblem för tekoföretagen. Redan under 1960-talets senare del medförde denna import av textilvaror stor skada för näringsgrenen. Många mindre företag fick läggas ner eller minska antalet sysselsatta. På den tiden var problemen dock inte så alarmerande som nu. Den socialdemokratiska regeringen ville emellertid under 1960-talets senare del inte höra talas om några importrestriktioner. När vi från centern påtalade lägesförhållandet och hemställde om åtgärder deklarerade bl.a. dåvarande handelsministern, att det strider mot våra principer att vidtaga importregleringar. Vissa stödåtgärder och visst skydd infördes dock temporärt. Men åtgärderna var helt otillräckliga. Därför är tillståndet för tekooch skoindustrin ytterst bekymmersamt i nuläget. När centern på 1960 talet krävde skyddsåtgärder för tekoindustrin var moderaterna av samma uppfattning och medverkade i förslag om importrestriktioner. I nuläget kan man säga att det är ombytta roller. Regeringen har insett det riktiga i vad centern har hemställt om gång efter annan, då vi hävdat att det inte går att fortsätta med denna ohämmade import. Hela den svenska tekoproduktionen liksom skotillverkningen försvinner från vårt land om detta får fortgå. Beklädnadsindustrin är ett av tre speciellt viktiga försörjningsområden, som inte minst från beredskapssynpunkt måste upprätthållas inom landet. Dessa tre är beklädnadsindustrin, livsmedelsförsörjningen och energiförsörjningen. Dessa tre områden är de viktigaste för vår försörjningsberedskap. Nu har som sagt regeringen i propositionen 1975/76:57 föreslagit riksdagen godkänna åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet. Jag hälsar med tillfredsställelse detta regeringsförslag. Visserligen kommer det sent, men det är ändå ett försök att rädda återstoden av tekoindustrin för att fortsätta tillverkning av dess viktiga produkter inom vårt land. Men vad som för mig är synnerligen svårt att förstå är att moderaterna ändrat ståndpunkt sedan 1960-talet. Moderaterna har nämligen i reservationer fogade till näringsutskottets betänkande nr 15 bl.a. föreslagit att restriktionerna för skoimporten bör avvecklas, vidare att beslutet om licenstvång för import av vissa tekovaror bör upphävas. Vidare anser jag det egendomligt att Sverige skall överlägga med internationella organisationer om hur vi skall ordna vår beredskapsmässiga försörjning. De förslag som regeringen nu framlagt strider inte på något sätt mot bestämmelserna i EG-avtalet. Detta moderaternas ställningstagande är helt motsägande mot tidigare åsikter. Man frågar sig vad grundorsaken kan vara till detta ändrade ställningstagande. Centern står fast vid uppfattningen att riksdagen måste besluta om åtgärder som begränsar en ohämmad import av textilvaror och skodon. Om inte så sker ödelägges dessa näringsgrenar i vårt land, och det blir inte möjligt att upprätthålla en nödvändig försörjningsberedskap inom beklädnadsområdet. Nu är det emellertid inte bara från beredskapssynpunkt som åtgärder för upprätthållande av teko och skoindustrin måste vidtagas. Från sysselsättningssynpunkt är läget också prekärt. År 1960 sysselsatte teko industrin nära 100 000 människor i vårt land. I dag är siffran mindre än 45 000. Inom skoindustrin är de ändrade proportionerna än mer påtagliga. Där sysselsätts nu ca 2000 människor — jag tror för resten att det är ett något lägre antal i dag. De här industrigrenarna är starkt koncentrerade till vissa regioner i landet. Tekobranschen är starkt knuten till Älvsborgs läns södra del, den s.k. Sjuhäradsbygden. Som ett exempel kan nämnas att tekoindustrin år 1974 svarade för ca 60 96 av de totalt 20 000 arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin i Borås kommun, dvs. ca 12000. I dag är det knappast 9 000 — sålunda en starkt accelererande nedgång. Detta betyder självfallet stora problem för de kommuner och regioner som så kraftigt drabbas av en minskning av arbetstillfällena. Som sagt inte minst för Borås är läget ytterst bekymmersamt. Under den allra senaste tiden, i november och december månader i år, har varsel skett om uppsägning från industrier inom Borås kommun som berör kanske 200 människor, i varje fall mellan 100 och 200 människor. Genom denna utveckling avhändes dessutom svensk beklädnadsindustri ett stort antal skickliga yrkesutövare. Jag kan vittna om att Boråsbygden, som jag särskilt känner till, har utomordentligt skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor på det här området. Om vi avhänder oss dessa yrkeskunniga människor verkar det också mycket hämmande när det gäller att behålla det goda namn och rykte som vårt land har i fråga om textilvaror. Svenska textilvaror är kända för god kvalitet. En sådan utveckling främjar inte en fortsatt export av textilprodukter. Herr talman! Regeringens förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet är i många stycken bra. Men det behövs ytterligare åtgärder om fortsatt sysselsättning skall kunna garanteras för de inom denna industrigren verksamma och om en säker garanti skall kunna åstadkommas för att industrigrenen kommer att kunna fylla sin uppgift bl.a. från beredskapsmässig försörjningssynpunkt. Herr Sjönell har tidigare redogjort för centerns syn på detta och för den motion som vi har framlagt. Jag skall därför nöja mig med att än en gång framhålla vikten av riktiga och väl avpassade åtgärder, som kan rädda denna industriverksamhet i vårt land. Förslagen är framförda isista timmen, men trots detta hoppas vi på dem såsom räddningsåtgärder för sysselsättningen för de inom denna industrigren kvarvarande människorna.
Herr talman! Herr Persson i Heden har något missförstått mitt anförande. Under minst ett tiotal år har jag sysslat med militära frågor av olika slag. Jag har läst och förstått försvarsutskottets yttrande i detta ärende. Jag ifrågasatte vilka åtgärder som var lämpliga. Vi har skrivit under på flertalet av regeringens förslag och har dessutom, delvis tillsammans med centerpartiet, lagt fram reservationer, där vi begär fler åtgärder. Vad jag i första hand vände mig mot var metoden att använda handelspolitiska medel för att lösa dessa problem. Där har jag stöd inte bara i den centrala utredning som förevarit utan också i andra sakkunniga instanser. Det kan givetvis finnas olika meningar inom ett parti. Några kanske anser att handelspolitiska åtgärder är den bästa vägen även i dag. Men det finns inte någon anledning för mig att gå in på sådana saker. Beträffande vår beredskapsplanering sade jag att det kanske är ett för ambitiöst mål att räkna med tre års avspärrning och att detta kan skapa vissa problem. Jag vill varna herr Persson för att alltför mycket tala om sysselsättningsfrågan som sådan, framför allt för att med nostalgi tala om sysselsättningsläget för en del år sedan. Vi är väl alla överens om att textilindustrin expanderade för mycket under och efter kriget. Därefter har en rimlig krympning ägt rum. Men vi skall givetvis ha kvar en beklädnadsindustri. Talar man för mycket om sysselsättningen, kan det emellertid skapa misstro mot regeringens tal om beredskapsskäl. Sysselsättningen skall ses endast i relation till den nödvändiga beredskapsproduktionen, en produktion som medger en rimlig beredskap. Den kräver i sin tur en sysselsättning, men den kan variera beroende på rationalisering och mekanisering. Det är farligt att genom ett ensidigt tal om sysselsättning skapa en uppfattning i utlandet att man i realiteten på visst håll inte tänker på beredskapssynpunkterna i detta sammanhang utan på helt andra saker. Men naturligtvis kräver de regionala synpunkter, som bl.a. herr Persson företräder, helt allmänt ett särskilt beaktande.
Herr talman! Textilvaror från lågprisländerna väller fram över våra gränser praktiskt taget utan någon som helst kontroll. Jag vill då fråga herr Siegbahn: Hur skall man bära sig åt för att klara av detta i en akut situation, när man måste dimma upp på en gång? Man måste förhindra fortsatt uppsägning av anställda inom textilindustrin som föranleds av att industrier läggs ner. Kan man gå till väga på annat sätt än att ha denna kontroll av både dumpingimport och annan import, vilken gör det omöjligt för hemmaindustrin att klara situationen i det höga kostnadsläget? Jag är som sagt förvånad, herr Siegbahn, över det ställningstagande som moderaterna i detta sammanhang har gjort. Jag har funderat mer än en gång på orsaken till denna förändring från tidigare år. Vi skall inte tala om sysselsättningen, säger herr Siegbahn. Ja, det kan den säga som kommer från ett område där man inte har sysselsättningsproblem. I Boråsregionen blir den ena anställda efter den andra i textilindustrin uppsagd. Bara i den del av Borås kommun där jag bor sade ett textilföretag upp 75 anställda på en gång häromdagen. Det finns flera liknande fall. Nog torde det vara nödvändigt att också ta upp frågan om sysselsättningen. Den har visst att göra med EG-avtalet. När våra företag i tekobranschen säger upp den ena efter den andra av sina anställda finns det inte längre underlag för att klara försörjningsberedskapen. Därför anser jag det helt enkelt nödvändigt att också föra in sysselsättningsproblematiken i de här resonemangen.
Herr talman! Vi diskuterar i dag försörjningsberedskapen och vilken produktion den kräver. Det var detta jag ville understryka. Den frågan har sedan konsekvenser för sysselsättningen, och det kan prövas även i andra sammanhang. Sedan vill jag påpeka för herr Persson i Heden att regeringen inte har föreslagit någon allmän importbegränsning för textilier. Den har föreslagit att man skall registrera licenser. Vad framtiden kommer att bära i sitt sköte vet vi inte. Slutligen vill jag påpeka att moderaterna som enda parti, om jag minns rätt, har i reservation strukit under att vi måste ha en utbyggd kontroll av dumpingåtgärder. Vi är alltså medvetna om att här kanske finns en del att vinna.
Herr talman! Vi har sagt från centern att det räcker inte med de åtgärder som regeringen föreslagit i detta avseende. Vi anser att det fordras inte bara en kvotering utan också eventuellt importavgifter för att vi skall kunna klara situationen. Det är inte så mycket fråga om dumping här. Herr Siegbahn vet lika bra som jag att svenska företagare inom tekobranschen har etablerat sig i lågprisländer för att tillverka varor som de sedan exporterar till Sverige. Dessa tekofabrikanter — jag har inte nämnt några namn — kan sälja betydligt billigare på den svenska marknaden än de företag kan göra som har sina anläggningar i Sverige. Om det skulle bli avspärrningstider kan vi inte importera ens vad dessa svenska företagare i utlandet har att sälja, och då står vi där, för under tiden har den svenska industrin i denna bransch helt ödelagts.

Herr talman! Under många år har vi haft anledning att diskutera tekoindustrins problem i riksdagen. För oss som företräder Boråsregionen har det varit angeläget att påvisa hur utomordentligt problematiskt det är att ha en näringslivsstruktur som är så ensidig som den vi har. Det allvarliga i en sådan situation är naturligtvis ännu mer påtagligt, när det samtidigt rör sig om en bransch som årtionde efter årtionde drabbas av kriser med ständigt återkommande nedläggningar och konkurser som följd. Framför allt har det inneburit och innebär fortfarande i mycket hög grad att de anställda ständigt befinner sig i en mycket otrygg situation. Oändligt många textil och konfektionsarbetare har friställts från företag efter företag, och många har t.ex. efter en nedläggning inte fått något nytt jobb därför att de varit uppe i en ålder när de inte ansetts attraktiva för nya arbetsgivare. Med den starka koncentration som tekoindustrin har i kommunerna i södra Älvsborg så är det självklart att den nedgång som kännetecknar branschen slår mycket hårt i dessa kommuner. Under perioden 1966-1974, dvs. under nio år, sjönk antalet tekoanställda i Borås kommun med 6 500 personer eller från 18 500 till 12 000. Herr Persson i Heden nämnde att det skulle vara aktuellt nu i dagarna med en friställning av 200 personer. Jag menar dock att med de varsel som utfärdats och hoten om nedläggning av flera företag eller delar av företag, nyss inträffade konkurser och den s.k. naturliga avgången som allt fler företag praktiserar, innebär det i realiteten en ytterligare sysselsättningsnedgång i Borås med minst ett par tusen personer. Det rör sig verklingen inte om några små siffror. Algots Nord-etableringen har t.ex. inneburit en sysselsättningsminskning i Borås med 900 personer, och det slår naturligtvis mycket hårt i en kommun med ständiga arbetsmarknadsbekymmer. Det allvarligaste just nu är att de stora företagen lägger ned vissa delar av sin tillverkning i allt snabbare takt. Det behövs sannerligen åtgärder från statsmakternas sida, både på kort och på lång sikt, om vi skall kunna komma till rätta med problemen. Ur den synpunkten är naturligtvis det paket till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet som vi nu behandlar av värde. En tidigareläggning av beställningar, ökad statlig lagerhållning och ökat kreditstöd kan åtminstone innebära att vissa företag får en andningspaus. Att vi nu kommit dithän att vi får diskutera teko och skobranschens problem ur beredskapssynpunkt visar att det är hög tid att gå in för mer långsiktiga bedömningar och lösningar av branschens problem. I motionen 58 har vi framhållit nödvändigheten av att riktlinjer för mer långsiktiga lösningar av branschens problem med det snaraste föreläggs riksdagen. Utskottet har inte funnit att det är erforderligt med något särskilt uttalande i denna riktning, utan tar för givet att regeringen sörjer för fortsatt planering under medverkan av berörda myndigheter och att riksdagen bl.a. i budgetsammanhang får del av de förslag som denna planering leder fram till. Jag tänker inte yrka bifall till motionsyrkandet men jag vill starkt understryka nödvändigheten av ett långsiktigt program, dels naturligtvis av beredskapsskäl men också av regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska skäl. En fortsatt snabb krympning av tekobranschen kommer nämligen att innebära mycket svåra problem för kommunerna och invånarna i Boråsregionen på grund av den starka koncentrationen av företagen till denna region. I Borås kommun är mer än en fjärdedel av de förvärvsarbetande direkt beroende av tekoindustrin och indirekt naturligtvis många fler. I Marks kommun torde en ännu större andel av de förvärvsarbetande vara direkt beroende av teko. Om det bedöms att det kan ske en ytterligare krympning av branschen utan att detta skulle vara menligt ur beredskapssynpunkt är det, enligt min uppfattning, nödvändigt att denna krympning sker i en betydligt lugnare takt än vad som skett under de senaste åren, då den legat på en genomsnittlig årlig nedgång på ca 6 26. Man måste framför allt mildra verkningarna för de anställda, varav många i relativt hög ålder, och de behöver tid för att klara nödvändiga omställningar. Under den tiden bör statsmakterna därför, enligt min uppfattning, vara beredda att sätta in ytterligare snabba åtgärder i likhet med det paket som nu föreligger men samtidigt arbeta med att finna långsiktigare åtgärder. Bortsett från stödet till tekoindustrin är vi utomordentligt beroende av statsmakternas medverkan för att få ett differentierat näringsliv i Boråsregionen och för att ersätta de många arbetsplatser vi redan förlorat och kommer att förlora under den närmaste tiden. Utan statlig medverkan genom nylokaliseringar kommer vi knappast att klara upp den besvärliga situation i vilken vi befinner oss. Regeringen har varit lyhörd för våra problem, och vi är tacksamma för det stöd som vi har fått. Med det ensidiga näringsliv som vi har och med en bransch som ständigt krymper är det faktiskt tusentals arbetstillfällen som måste ersättas, om inte utflyttningen från exempelvis Borås kommun skall ta oanade proportioner. Bl.a. är det nödvändigt att tillse att utlokaliseringen av Sifu fullföljs och att Volvo fullgör sitt åtagande om etablering i Borås, där man bl.a. har fått använda investeringsfondsmedel. Herr talman! Jag har inte gått närmare in på det utskottsbetänkande som vi nu behandlar eller på dess enskilda delar. Det har många andra talare gjort. Jag har närmast ansett det angeläget att framhålla att frågan om tekoindustrins framtid inte bara är en beredskapsfråga, även om detta skulle vara allvarligt nog. Den är också en mycket viktig sysselsättningsfråga och en regionalpolitisk fråga av stor vikt. Därför skulle jag vilja rikta en vädjan till industriministern, som själv har framhållit att de förslag vi behandlar i dag närmast har tillkommit för att skapa rådrum. Låt oss så snart som det är möjligt få ett program med mer långsiktiga lösningar av tekobranschens problem. Det skulle innebära större trygghet för de många som arbetar inom branschen och som i dag känner stor oro inför framtiden. Till sist skulle jag också vilja uttala den förvåning jag kände när jag upptäckte att herr Hovhammar finns med på de reservationer som går emot importrestriktioner och licenstvång. Under många år har herr Hovhammar tillsammans med andra moderater motionerat i riksdagen om importbegränsande åtgärder och även talat här i kammaren i den frågan. Det skulle vara intressant att veta vad som ligger bakom den åsiktsförändring som nu tycks ha drabbat herr Hovhammar. Är det möjligen därför att regeringen har lagt förslaget som herr Hovhammar har intagit denna nya ståndpunkt eller har han låtit lura sig av herr Siegbahn?

Herr talman! Få branscher, om ens någon, har varit föremål för så omfattande utredningsverksamhet som just tekobranschen. Praktiskt taget sedan andra världskrigets slut har det pågått utredningsverksamhet om teko och skoområdet. Utredningarna har tagit upp problemen om importkonkurrens, struktur och rationaliseringsfrågor, konsumtionsfrågor, arbetsmarknad, löner, distribution, beredskapssynpunkter och mycket annat. Problemen torde vid det här laget vara ganska väl kända och ventilerade. En rad åtgärder har under åren satts in för att om möjligt mildra verkningarna av den alltför snabba strukturomvandlingen med åtföljande omställnings och sysselsättningsproblem, som de anställda har drabbats av.

Genom Investeringsbanken, AB Industrikredit och AB Företagskredit har staten underlättat den långfristiga kapitalförsörjningen, särskilt den som är av mer riskbetonad natur. Statliga beställningar har lagts ut för att medverka till säsongsutjämningar. Investeringsbanken har tillsammans med andra kreditinrättningar medverkat till företagssamgående inom teko för att få bättre och stabilare företag. Staten har direkt engagerat sig i tekoföretag och äger f.n. 50 96 av aktierna i AB Eiser — landets största trikåtillverkande företag —- genom Investeringsbanken äger man SweTeco — näst störst i landet på konfektionssidan — inom förenade fabriksverken finns centrala beklädnadsverkstaden som tillverkar uniformer samt Trivab som syr sjukhuskläder. Vidare finns Stigtex spinneri där staten äger två tredjedelar och Eiser en tredjedel. Staten har alltså ett omfattande engagemang inom tekoområdet. Anledningen till detta omfattande engagemang är väl närmast att söka i en bestämd vilja att medverka till att mildra verkningarna av en alltför snabb strukturomvandling och även givetvis att se till att inte försörjningsgraden på tekosidan krymper under vad som kan accepteras. Under 1960 och 1970-talen har självförsörjningsgraden inom tekooch skoområdet stadigt gått utför. Importen har tagit en allt större del av marknaden. Den svenska tekoindustrin har inte kunnat kompensera detta genom ökad export även om betydande framgångar kunnat noteras för svensk tekoindustri på utlandsmarknaderna. När det gäller den grundtextila tillverkningen — spinning och vävning — konstaterade försörjningsberedskapsutredningen 1972 att läget var bekymmersamt och att åtgärder måste till så att inte ytterligare försämringar inträder: Bl. a. mot den bakgrunden inrättades avskrivningslånen, där staten står för 50 96 av investeringskostnaden mot att företagen förbinder sig att upprätthålla en avtalad produktion i fred och produktionskapacitet i kristid under en avtalsperiod av 10 år. Dessa avskrivningslån har utan tvivel haft stor betydelse. Jag har önskat ge den här redovisningen över en del av alla de ansträngningar som lagts ner för att mildra effekterna av en alltför snabb omställning inom tekobranschen. Detta till trots har tekoarbetarna verkligen fått pröva på vad det vill säga att vara sysselsatta i en problemfylld låglönebransch. Nu befinner de sig på nytt i ett akut läge. Dagens tekopaket med vad det rymmer av statliga industribeställningar m.m. tar närmast sikte på att skapa rådrum för branschen, och sedan återstår det att komma fram till mera långsiktiga lösningar. I motionen 58 har jag tillsammans med några medmotionärer fäst uppmärksamheten på att ett tidigareläggande av beställningarna på beklädnadsområdet för försvarsmaktens och civilförsvarets räkning kommer att resultera i en motsvarande minskning av upphandlingen under kommande år och därmed kanske förorsaka sysselsättningssvårigheter under dessa år. Försvarsbeställningarna har mycket stor betydelse för vissa tekoföretag. Rätt inplacerade medverkar de till betydande säsongsutjämningar. Uteblir de eller minskas de i större omfattning, medför detta betydande sysselsättningsproblem. Försvarsutskottet har i det till utskottsbetänkandet fogade yttrandet lämnat en utförlig redogörelse för de planerade industribeställningarna.

Jag hoppas att försvarsutskottet har rätt i sitt antagande och att medel kommer att finnas disponibla för beställningar av tekoprodukter och att dessa beställningar skall kunna placeras hos svenska tekoföretag. En annan fråga, som är av avgörande betydelse för svensk tekoindustris framtid men som inte har behandlats i detta sammanhang, är prissättningen i detaljledet på tekoprodukter. Den nu tillämpade ordningen med procentpåslag missgynnar i stor utsträckning de dyrare svensktillverkade varorna. Om man som exempel tar en importerad kostym med ett inköpsvärde av 150 kr., kommer den att över disk kosta ca 300 kr. En svensktillverkad kostym med ett inköpsvärde på 300 kr. hamnar i prisläget 600 kr. En redan tidigare svår konkurrenssituation har blivit ännu besvärligare. Nu har Kjell-Olof Feldt tidigare meddelat att prissättningsfrågorna är föremål för uppmärksamhet. Jag vill bara understryka vikten av att man snabbt tar upp prissättningsproblemen. De är av avgörande betydelse för branschens framtid.

Herr talman! Det är klart att det höga kostnadsläge som vi har i vårt land har skapat många problem för näringslivet och för de företag som sysselsätter många människor på grund av att arbetet är starkt manuellt inriktat. De ovanligt stora lönestegringar som kom i år har medfört att ett mycket stort antal företag inom olika branscher har fått betydande problem, och det har varslats om förkortning av arbetstid, permitteringar och företagsnedläggelser. Det har ju varit de dagliga nyheterna. Det har givetvis rört även andra branscher, men det har förekommit speciellt mycket bland de näringar vi nu diskuterar. Även om dessa kostnadsstegringar slår ut över hela det svenska näringslivet, frånsett den produktion som inte behöver någon nämnvärd personal, så är det uppenbart att näringar som skoindustrin och tekoindustrin har blivit hårt drabbade. I synnerhet inom den enklare tekoproduktionen har i särskilt hög grad en konkurrens från låglöneländerna gjort sig märkbar. Och den har vi haft under många år. De överenskommelser om begränsningar av importen från dessa länder som man genom bilaterala överenskommelser kunnat uppnå har tyvärr kommit för sent och de har inte heller varit tillräckligt hårda för att ge effekt. Fru Hansson hade tydligen missuppfattat detta, för hon sade att det inte har förekommit några sådana åtgärder. Men det har förekommit att regeringen gjort bilaterala överenskommelser med länder på det här området. Vad vi från moderata samlingspartiet alldeles speciellt hävdat är att åtgärderna kommit för sent och inte varit tillräckligt effektiva. När det gäller skoindustrin har tydligen företagsnedläggelserna nu gått så långt att man försöker rädda vad som räddas kan. Regeringen är ganska oroad, vilket förslaget till importreglering tyder på. Jag tycker också att det är bra att man försöker göra vad som kan göras för att rädda det lilla som nu är kvar av den här näringen. Jag har i en motion krävt att vi på det internationella området skall försöka få till stånd överenskommelser på frivillighetens väg med sådana länder som särskilt stör den svenska arbetsmarknaden. Jag accepterar därför som en inledning det licenssystem som regeringen nu föreslår. Vi får ta de besvär som är förenade med detta för att skapa ett underlag för kommande åtgärder. Jag har i min motion också tagit upp problemet med de statliga och kommunala beställningarna, som i alltför stor utsträckning går till andra länder. Det borde vara möjligt att på något sätt ingripa arbetsmarknadspolitiskt för att få behålla dessa order inom landet. Det finns i vårt land ett stort antal lönsömnadsfabriker, som nu har det mycket besvärligt då de står utan order och som samtidigt genom de s.k. Åmanlagarna har ansvar för en betydande personalstyrka. Inte minst de varor som landstingen beställer är väl lämpade för produktion på dessa små fabriker, som även fyller ett stort samhälleligt behov, då de ligger ute i byar med tillgång till kvinnlig arbetskraft eller är placerade i bostadsområden i städerna. De personer dessa fabriker sysselsätter har inte sällan att sköta hemmet, och en deltidstjänstgöring av det här slaget passar dem därför mycket bra. Det är glädjande att regeringen erkänner sitt misstag i våras att vilja ta bort det särskilda exportstödet till teko och glasindustrierna. I den föreliggande propositionen föreslås ett tillägg på 2,3 miljoner till de 5 miljoner som oppositionen i våras med lottens hjälp genomdrev. De ökade lagerköp som sker genom överstyrelsen för ekonomiskt försvar är också att hälsa med tillfredsställelse. Det har från branschens sida länge krävts att någonting skulle göras på detta område. Men naturligtvis är detta inte några åtgärder som kan rädda de företag som har det särskilt besvärligt. Sådana här åtgärder kan inte gärna bli någonting annat än en krusning på ytan. Det är därför att hoppas att de överläggningar vi nu ser framför oss skall leda till att man bättre tillgodoser näringslivets behov av en lägre kostnadsutveckling. Även om det i dag finns behov av temporära åtgärder måste vi i första hand förlita oss på de enskilda företagens kraft att överleva. Men givetvis har vi liksom övriga industriländer i Europa behov av att göra någonting för att skydda oss mot att man alltför uppenbart utnyttjar den billiga arbetskraft som finns speciellt i de s.k. u-länderna. Herr Persson i Heden angrep vårt parti för att ha ändrat uppfattning. Han gjorde sig därvid skyldig till en stor missuppfattning. Herr Siegbahn har — felaktigt, tycker jag — på en punkt reagerat mot förslaget. Han anser att det registreringssystem som nu föreslås för tekoindustrin skulle bli för dyrt. Han menar därför att saken skulle kunna ordnas på något annat sätt. Men han har inte uttalat sig emot eventuellt kommande restriktioner. I stället har han varit med på reservation nr4, i vilken reservanterna tillstyrker förslaget, som jag har drivit här i riksdagen i ett flertal år, att vi i det långa loppet måste göra något för att skydda våra hemmamarknadsindustrier från den mördande konkurrensen från låglöneländerna. Vi behöver inte gräla om detta. Jag vill bara göra herr Persson i Heden uppmärksam på att jag väckte min motion om detta för första gången långt innan herr Persson i Heden kom till riksdagen. Den har alltid vunnit stor anslutning. Många inom mitt parti har stött den, och vissa år har också en del representanter för centerpartiet och folkpartiet gjort det. Men i våras var det bara representanter för vårt parti som slöt upp kring motionen. Man skall se den här saken som den är. Här finns rätt många reservationer som just tar upp de förslag som vi hela tiden slagits för. Jag hoppas därför att vi skall vara överens på den punkten. Jag vill emellertid säga att det är glädjande att det inom det svenska näringslivet finns en inneboende kraft; det gäller inte minst de näringsgrenar som vi i dag diskuterar. Vi måste nu ordna så att de kan bevara den kraften även för framtiden.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

Herr talman! Man skall se saken som den är, säger herr Magnusson i Borås. Det är just det jag har gjort. Jag har läst innantill i reservationerna 1 och 2, som är undertecknade av herrar Hovhammar, Nyquist och Siegbahn. Den förstnämnde och den sistnämnde representerar moderata samlingspartiet. Jag kan inte finna annat än att man i reservationen 1 talar för ett upphävande av restriktionerna för import av skor och i reservationen 2 för upphävande av beslutet om licenstvång för import av vissa tekovaror. Det är på detta jag har grundat mitt uttalande. Jag har däremot inte angripit någon privat moderat riksdagsledamot, allra minst herr Magnusson i Borås, som vi från centern var helt ense med i denna fråga under en följd av år under 1960-talets senare del; vi agerade gemensamt här i kammaren, och jag tror t.o.m. vi. hade gemensamma motioner. Det har även förekommit under senare tid. Men jag har som sagt tagit fasta på dessa två reservationer, som direkt går emot regeringens förslag om begränsningar, som vi anser vara helt nödvändiga i nuläget.

Herr talman! Det har talats och skrivits åtskilligt om skor de senaste veckorna. Debatten i massmedia har delvis förts i ett mycket uppskruvat tonläge. En störtskur av argument har anförts mot det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Man har, när man har läst tidningarna, lätt kunnat få intrycket att regeringen i denna fråga står ganska ensam mot näringsliv, ekonomer och en upplagestark borgerlig press. Mot den bakgrunden har det varit särskilt intressant att ta del av näringsutskottets betänkande och det vidhängande yttrandet från försvarsutskottet. Det har inte varit mindre intressant att lyssna till den lugna och sansade debatten i samma ämne här i kammaren i dag. Det är inte bara lugnet som skiljer debatten här i dag från massmediadebatten. I dag får jag intrycket att det ett långt stycke på väg råder enighet i denna fråga, och bortom den gräns där det inte längre föreligger enighet finns det åtminstone med all sannolikhet en solid majoritet för regeringsförslaget. I näringsutskottets betänkande sägs det att näringsutskottet liksom försvarsutskottet delar regeringens uppfattning att vi måste ha en i fred producerande beklädnadsindustri som skall utgöra basen för vår försörj ningsberedskap på detta område. På den punkten finns det ingen reservation alls i betänkandet. Detta är alltså två enhälliga riksdagsutskotts svar — detsamma sägs nämligen också i försvarsutskottet med samma enhällighet — på allt det raljerande som har förekommit i massmedia om vakthållningen kring den svenska skoindustrin. Åtskilliga besserwisser har i tidningarna lagt ut texten om att vi borde klara våra försörjningsproblem genom lagring, genom att lägga våra industrier i malpåse och lösa problemen den vägen. En del har i ganska hånfulla ordalag talat om att det är tämligen fåfängt att försöka upprätthålla en svensk industri, för några svenska skor finns det egentligen inte — i svenska skor är bara spikarna svenska. Hela denna debatt med sina aggressiva tonfall och sin hånfullhet har tydligen inte gjort något vidare intryck på ledamöterna i de båda utskott som har sysslat med denna fråga, eftersom deras svar enhälligt går ut på att vi måste ha en i fred producerande beklädnadsindustri som bas för vår försörjning. Om behovet av en inhemsk skoproduktion tycks det alltså inte råda några meningsskiljaktigheter här i riksdagen, vad jag kan begripa. Inte heller har jag kunnat finna några meningsskiljaktigheter när det gäller skoindustrins utsatta läge och nödvändigheten att vidta åtgärder för att rädda den lilla produktion som vi har kvar. Meningarna bryter sig först när man kommer fram till frågan om vilka metoder vi skall använda för att skydda den inhemska produktionen av skor. Innan jag går in på den diskussionen skall jag göra det allmänna påpekandet att från sakliga synpunkter är det skäligen likgiltigt för vår omvärld vilka metoder vi använder. Det som är intressant för den är att vi förbehåller oss själva en del av den svenska marknaden för svensk produktion. Menar vi att x procent av det svenska behovet av skor skall täckas av en inhemsk produktion, är det för alla länder som exporterar skor till Sverige från rent sakliga ekonomiska utgångspunkter ganska ovidkommande vilka metoder vi använder för att bevara den andel av den svenska marknaden som vi vill ha för vår egen industri.

Behovet av egen skoindustri är ju en av grundpremisserna. Utan att fördjupa mig i ämnet kan jag här inflika att jag från olika synpunkter varit särskilt förvånad över att samma personer som i och för sig försvarar svensk skoindustri talar om att vi vill vräka över bördan på u-länderna. Vilka är det som klagar, när man kommer med importrestriktioner? Är det u-ländernas ambassadörer som knackar på min dörr och vill framföra klagomål? Nej, inte i ett enda fall. Det är från rika länder vi har hört klagomål. U-länderna är vana vid den situationen att den rika världen skyddar sin inhemska textil och skoproduktion genom olika slag av åtgärder vid gränsen. Även Sverige har som många andra länder sett sig tvunget att träffa vissa bilaterala avtal på textiloch skoområdet mot vissa u-länder. Vad som händer nu i våra relationer till u-länderna är att de restriktioner som vissa u-länder har fått släpa med i våra bilaterala förbindelser ersätts när det gäller skor och stövlar med en importbegränsning som täcker hela fältet och i princip slår lika mot alla länder. Relativt sett är detta snarast en förbättring för u-länderna. I varje hederlig debatt kan vi alltså föra bort argumentet att vi är i färd med att vräka över bördan på andra, särskilt på u-länderna. I och för sig borde det således sakligt och ekonomiskt vara likgiltigt för vår omvärld vilken metod vi använder för att hålla våra konkurrenter borta från den svenska marknaden. Om vi gör det genom att subventionera vår industri eller om vi gör det genom att begränsa importen blir det sakliga resultatet precis detsamma. Men jag medger att det finns en väldig skillnad politiskt-psykologiskt. Därför är det inte så uppseendeväckande att vi har fått en del klagomål från länder i den rika världen, länder som vi har frihandelsavtal med och som av naturliga skäl är ängsliga för varje avsteg från frihandelsavtalen. Efter detta medgivande kanske någon av mina kritiker vill fråga: Om regeringen är medveten om att importbegränsningar är en känsligare metod än subventioner för att skydda svensk skoindustri, varför föredrar man då den ömtåligare metoden med importbegränsningar framför subventioner?

Dessutom vill jag öppet bekänna att jag har en del andra invändningar mot den i debatten framförda tanken på subventioner i form av produktionsstöd. Sådana subventioner är inte bara dyra, de är också ett rätt obehagligt medel att använda, bl.a. därför att har man en gång börjat subventionera den löpande produktionen i företagen är det svårt att sluta med det. Man sitter fast i det systemet. Sett från företagens synpunkt är det inte helt lyckat. Med subventioner till den löpande produktionen uppkommer en viss tillvänjningseffekt hos företagen, och man tappar en naturlig stimulans till rationaliseringar.

Vi har denna gemensamma inställning — att vi måste rädda det lilla som är kvar av svensk skoindustri därför att vi sätter det i relation till vår alliansfria utrikespolitik och vår säkerhetspolitik och därför att skoindustrin ingår som ett led i vår ekonomiska försörjningsberedskap. När vi resonerar i de termerna och diskuterar vad som är nödvändigt på försörjningsberedskapens område för att vår säkerhetspolitik skall bevara sin trovärdighet är det, som flera talare i kammaren har sagt i dag, på det sättet att vi måste föra den debatten som en intern svensk debatt. Det är den svenska riksdagens sak att pröva var våra säkerhetsintressen ligger, vad de kräver av oss och hur långtgående skyddsåtgärder för svensk skoindustri det blir fråga om. Det kan mycket väl vara på det sättet att vi får betala ett pris härför. Vi kan inte utesluta att det blir vissa reaktioner i omvärlden. Vi kan icke utesluta att vissa motåtgärder vidtas. Det kan man aldrig göra i en sådan situation. Men det priset får man betala, därför att vår säkerhetspolitik icke — såsom jag också sagt tidigare i dag — är förhandlingsbar. Många av dem som har deltagit i debatten här har gruvat sig över vad som skall hända med svensk industri — våra basindustrier och deras exportmöjligheter. Jag kan i och för sig känna en viss förståelse inför denna oro. Jag kan förstå den oro som t.ex. företrädare för svensk pappersindustri känner för att vi skall råka ut för motåtgärder, främst från EG:s sida. Men jag har med tillfredsställelse noterat att de lugna och sansade företrädare för pappersindustrin — för att nu ta det exemplet — som jag mött aldrig har gjort anspråk på att den egna branschens intressen skall gå före vad som enligt regeringens och riksdagens bedömning är en nödvändig politik från försörjnings och säkerhetssynpunkt. Det vore lyckat om även de mest kritiska opponenterna här i riksdagen hade samma grundinställning som pappersindustrins företrädare på det fältet. Litet grand om reaktionerna i omvärlden mot vad vi har företagit oss: Jag förnekar inte ett ögonblick vad som ändå är uppenbart, nämligen att det blev en viss upphetsning och uppståndelse hos grannländer — danskar och, i någon mån, finnar. Det blev en viss uppståndelse i EFTA, och den schweiziske ekonomiministern uttryckt sig åtminstone i televisionen i skäligen hårda ordalag. Det blev uppståndelse också i Bryssel, inom EG-kommissionen. Det har varit vår uppgift att försöka klara ut detta. Skall jag nu, när några veckor har gått — utan att gå igenom detaljerna —- ge ett samlat omdöme måste jag säga att jag har intrycket av att vi nu, när den första upphetsningen verkligen har lagt sig på olika håll, kommer ned i en lugn och sansad diskussion även internationellt kring de svenska skoåtgärderna. Man börjar inse att det som gjorts från svensk sida är en åtgärd som i det internationella ekonomiska perspektivet är av utomordentligt begränsad betydelse. Jag tror att man — vartefter vi får tillfälle att lägga ut texten i EFTA, Genéve och EG-kommissionen i Bryssel — mer och. mer kommer att få klart för sig att den svenska situationen är rätt specifik, att Sverige har rätt speciella skäl att införa den här importbegränsningen. Det är delvis fråga om vårt speciella läge, vår säkerhetspolitik och dess särskilda krav. Men det är också fråga om, och det tänker jag på i första hand i det här sammanhanget, att Sverige är i ett unikt läge på skoförsörjningsområdet. Våra konkurrentländer i den rika världen har genomgående en produktion av helt andra dimensioner än den svenska. Läget är sådant att vi bara klarar 25 96 av skoförsörjningen med egen produktion. Vi bedömde det vidare så att vi, om ingenting görs, om ett år bara har hälften av den produktionen. Det må vara att skoindustrin också i andra länder kämpar mot svårigheter. Men när man t.ex. har påstått att Sverige inte är mycket sämre ställt än Schweiz i det här stycket är det inte riktigt. Om vi producerar ett halvt par per invånare producerar man i Schweiz åtminstone fortfarande ett par skor per invånare om året, och de flesta länder ligger bättre till än Schweiz. Jag skall sedan säga några ord när det gäller reaktionerna i EG. Först och främst har det inte gått till så att vi överrumplat våra partner i EG eller på andra håll, som herr Siegbahn insinuerade. Redan den 22 oktober anmäldes denna skoreglering och behandlades vid ett särskilt möte i den blandade kommittén Sverige-EG den 3 november. Överläggningarna med EG har sedan fortsatt. Jag kan rapportera att vi så sent som i går hade en överläggning i den blandade kommittén Sverige-EG. Där försöker vi nu klara ut de svenska motiven och de svenska åtgärderna och, som jag sade förut, det har inträtt en betydligt lugnare stämning. När det gäller vad EG hittills har gjort skulle jag för det första vilja påpeka att det i sig är fråga om ganska begränsade åtgärder från det hållet. Den högre tull EG tar ut på vissa pappersvaror under en och en halv månad i år kan vi bortse från. Men inte heller frågan om att frysa plafonderna för nästa år skall ges överdrivna dimensioner. Jag vill påpeka att beslutet om att frysa pappersplafonderna faktiskt ännu inte är fattat inom EG. Vi skall alltså inte föregripa det beslutet. Om för det andra EG kommer fram till att med en strikt tillämpning av avtalet frysa plafonderna nästa år för den svenska pappersindustrin, är inte heller därmed allt sagt i denna fråga. Att slå till med en högre tullsats ovanför plafonderna är en åtgärd som icke blir aktuell förrän framåt hösten 1976. Det blir tillfälle till ytterligare kontakter, diskussion om konjunkturen osv. innan en sådan åtgärd eventuellt vidtas. För det tredje skall ändå hela systemet med plafonder för pappersindustrin ses över och revideras 1977. Det blir alltså många stationer där vi har tillfälle att diskutera detta. För dagen är över huvud taget inga definitiva beslut på EG-håll träffade när det gäller en frysning av plafonder. Jag har mycket stor förståelse för svensk pappersindustri om man där känner sig ängslig för att vi kommer i en situation, där vi får leva i dåliga relationer till EG och där EG med mycket strikt utnyttjande av avtalets alla bestämmelser kan skapa svårigheter för oss. Men det ser jag som en ängslan med vissa förbehåll. Man är säkerligen inom pappersindustrin medveten om att vi har tid på oss att klara ut missförstånden med EG framöver och att se till att vi får samma goda förhållande som tidigare till kommissionen i Bryssel. För att nå det målet skall vi naturligtvis anstränga oss. Jag skall inte missbruka tiden till att ge mig in på några utläggningar om de juridiska aspekterna på denna fråga, vilket kanske vore naturligt, med tanke på talet om att vi borde ha åberopat den ena eller den andra bestämmelsen när vi agerade handelspolitiskt. För mig är det rent uppenbart att som saken låg till, det aldrig var tal om annat än rent säkerhetsoch beredskapspolitiska resonemang. Därför måste Sverige också åberopa just de artiklar som handlade om säkerhetspolitik och beredskapspolitik. Att det sedan misstänkts att vi i realiteten hade andra skäl än de säkerhetspolitiska för att vilja slå vakt om svensk skoindustri är ett sådant missförstånd som vi nu försöker avhjälpa genom att förklara för våra handelspartner att det sannerligen inte är i linje med vårt ekonomiska intresse att klara skoindustrins bekymmer med importbegränsningar, med alla de risker som det medför. De 2000 människor som arbetar i skoindustrin är ju sysselsättningsmässigt inte något oöverkomligt problem för ett land som Sverige med dess arbetsmarknads och näringspolitik. Skoindustrin är ju samhällsekonomiskt sett inte den mest attraktiva sektor som man kan satsa på. Jag tror att vi så småningom skall lyckas få det att tränga igenom att vi är totalt ärliga när vi säger att det härvidlag bara är fråga om beredskapsskäl. Hur skall man sedan tolka alla dessa bestämmelser i avtalen — artiklarna 18, EFTA-avtalet och 21 i EG och GATT-avtalen - som handlar om säkerhetspolitiska aspekter på restriktioner m.m.? För mig är det en onaturlig tanke som har framförts här i debatten att man skulle konsultera sina handelspartners innan man bestämde sig för hur dessa paragrafer skall tolkas. Det går aldrig att totalt hålla isär intressekonflikten och den rättsliga tolkningen, och det är inte för intet som det i detta system saknas arrangemang med internationell skiljedom. Varje part får på eget ansvar tolka bestämmelserna efter bästa förstånd och förmåga. När det gäller vår säkerhetspolitik är det av särdeles stor vikt att vi har denna rätt att på eget ansvar tolka bestämmelserna. Den rätten måste vi slå vakt om, samtidigt som vi naturligtvis får utnyttja den med en känsla av stort ansvar.